Fru talman! Utrikesutskottet har avlämnat sitt betänkande nr 11 över det nordiska samarbetet under 1988. Av det framgår att det nordiska samarbetet har fått en mera framskjuten position än tidigare och är mer än på länge inne i en förändringsoch utvecklingsprocess. Det nordiska samarbetet har i huvudsak fungerat enligt nuvarande former sedan 1952, men det har under årens lopp undergått nödvändiga anpassningar till utvecklingen. Förändringar i vår närmaste omvärld påverkar direkt det nordiska samarbetet. Integrationsarbetet inom de europeiska gemenskaperna, med målet en ”enhetsakt” som till slutet av 1992 skall garantera en enhetlig EG-marknad för varor, tjänster, människor och kapital påverkar självklart också arbetet inom Nordiska rådet, liksom det förhållandet att vi lever i en alltmer internationaliserad värld. Detta framgår också av Nordiska rådets svenska delegations berättelse till riksdagen. Det nordiska samarbetet måste därför bli mera offensivt och framåtsyftande för att vi skall kunna möta en tid i utveckling i vår omvärld på ett kreativt och för de nordiska medborgarna positivt sätt. Vi har en viktig uppgift att mellan de nordiska länderna, med respekt för varje lands egen säkerhetspolitik, enas om gemensamma strategier kring internationella samarbetsfrågor för att nå resultat i förhandlingar med EG och andra parter i vår omvärld inom de ramar som Helsingforsavtalet anger. Norden är en självklar plattform för detta. Nordiska rådets presidium tillsatte i november 1987 en kommitté för att ”utreda hur det nordiska samarbetet i internationella sammanhang kan utvecklas”. Kommittén har bestått av 10 parlamentariker från alla nordiska länder, och den har haft en bred politisk förankring. Utredningen har bl.a. föreslagit att ett internationellt utskott skall inrättas, att en extra session om Europafrågorna hålls under hösten 1989, att ett övergripande arbetsprogram utarbetas för det nordiska samarbetet under de närmaste åren, sett i relation till Europafrågorna, och att arbetsformerna inom Nordiska rådet och ministerrådet blir föremål för en översyn i början av 1990-talet. Utredningen har också framlagt en lång rad konkreta förslag om åtgärder för ett effektivare arbete såväl inom Norden som i internationella sammanhang.

Riksdagens beslut var ett första offensivt steg för att möta dessa framtida utmaningar. Centerpartiet har dock hävdat att det finns anledning att bredda insynen i Europafrågan till att förutom regeringen också omfatta riksdagen. Jag vill dock betona vikten av den enighet som råder mellan de nordiska ländernas regeringar om att använda EFTA som förhandlingsinstrument i förhållande till EG. Nordiskt samarbete spelar i detta sammanhang också en mycket viktig roll. En gemensam nordisk strategi ger styrka i detta arbete. Ser vi till de nordiska samarbetsformerna i ett större perspektiv, så har de tilldragit sig ökat intresse också i vår omvärld. Internationellt sett har bl.a. Beneluxländerna och länder i Centralamerika visat intresse för vår form av samarbete. Små länder behöver varandra i en värld där de stora länderna har så stort inflytande. Det samarbete som vi har, och har haft, inom Nordiska rådet kan visa på en väg för små länder att tillsammans visa styrka. Det är säkert inte den enda modell som man kan arbeta efter, men vi har ett ansvar att visa att här finns en väg. Vi måste med öppenhet se på det intresse som nu visas Nordiska rådets samarbetsformer. Herr talman! Som jag inledningsvis nämnde har Nordiska rådet enligt nuvarande samarbetsform funnits sedan 1952, med andra ord i 37 år. Under den tiden har en mycket lång rad förslag kunnat realiseras för de nordiska länderna och de nordiska medborgarna. Den nordiska samarbetstanken är mer än en vision. Det är en mycket konkret verksamhet, där en lång rad av de samarbetsvisioner, idéer och mål som fanns med från början har genomförts under åren. De har blivit så självklara att många glömmer att de är resultatet av ett mångårigt produktivt politiskt samarbete. Låt mig nämna några exempel. Vi har den gemensamma arbetsmarknaden, som betyder så mycket i olika lägen för de nordiska länderna. Har man stor arbetslöshet i det ena landet, kan den motverkas genom en högkonjunkturiett annat land. På så sätt kan människor få ett arbete, som är så viktigt för att man skall kunna känna tillhörighet till samhället och också kunna bidra till dess utveckling. Vi har passfriheten, som vi närmast betraktar som en självklarhet. Det är värt att notera att man inte nått lika långt när det gäller EG-samarbetet. Vi har samarbetet på hälsooch sjukvårdsområdet. Vidare har vi de sociala rättigheterna som finns för varje nordisk medborgare och vi har den nordiska språkkonventionen m.m. I dagsläget anser jag att det är viktigt att framhålla den nya överenskommelse som har nåtts när det gäller en nordisk arbetsmiljökonvention. Den är mycket viktig, och vi har länge väntat på den. Vi är glada över att ministrarna nu har kommit överens i den här frågan. Allt detta pekar på att det nordiska samarbetet har varit och är inriktat på de nordiska medborgarnas intressen. Trots alla framsteg som har uppnåtts finns det också motgångar i arbetet. Det råder en tröghet i arbetet, som också måste noteras. Som exempel vill jag nämna avskaffandet av de tekniska handelshindren mellan de nordiska länderna. Här måste arbetet gå snabbare än vad det gjort hittills. Vi får inte komma på efterkälken, eftersom detta betyder så oerhört mycket för de ekonomiska möjligheterna för de nordiska länderna såväl sinsemellan som utåt i omvärlden. Norden som hemmamarknad var en devis som slogs fast för över tio år sedan. Att avskaffa handelshindren är att ge verklig styrka och innehåll åt den devisen. Det är en nödvändighet, inte minst mot bakgrund av vad som händer i Europa i övrigt. Formerna för samarbetet inom rådet men också mellan rådet och ministerrådet behöver också utvecklas. Ämbetsmannakommittéernas arbetsformer bör effektiviseras och ges resurser därför, där inte så har skett. En del har faktiskt hänt på det området, och det är vi glada för. Herr talman! Det finns fall där långtgående förslag antas men där inte tillräckliga resurser avsätts för att uppnå de fastställda målen, de rekommendationer som har antagits av rådet. Det måste för framtiden bli en klar koppling mellan beslut och resurstilldelning, om vi skall kunna behålla trovärdigheten i det nordiska samarbetet. Målen måste formuleras klarare — och där har vi parlamentariker ett ansvar; det är inte bara ett ansvar för ministrarna i deras arbete — och prioriteringar göras för att vi snabbare skall nå fram till de mål som är väsentliga i den tid vi lever i. I en motion till årets riksdag har vi från centerpartiet väckt förslag om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se hur vi ur svenskt perspektiv skulle kunna utveckla och förstärka det nordiska samarbetet, inte minst i fråga om den nordiska budgetens utformning och utveckling. Jag tror att en sådan utredning skulle vara väl motiverad i dagsläget, och jag hoppas att riksdagen skall behandla motionen med den omsorg som jag tycker att den kräver för att vi skall ta vårt ansvar i det nordiska samarbetet. Miljön är vår viktigaste framtida och nutida överlevnadsfråga. Miljöpolitik är internationell politik, eftersom miljöförstöringen inte känner av gränserna mellan länder. Vi har en skyldighet att göra allt som står i vår makt för att överlämna en renare värld till efterkommande generationer. Nordiska rådet har de senaste åren fått en ökad betydelse när det gäller miljöfrågorna. Bl.a. genomfördes på mittengruppens initiativ en extra session i november 1988 för att behandla miljöfrågorna. Ministerrådet fick vid den sessionen majoritet för sitt förslag efter långtgående omarbetning och tillägg av miljöoch socialutskottet, som verkligen gjorde en mycket god insats i det sammanhanget. Majoritetens beslut om havsmiljön var klart otillräckligt, och vi har anledning att återkomma till de frågorna. Under 1989 kommer Nordiska rådet att genomföra en internationell konferens om havsmiljön med parlamentariskt deltagande från ungefär 18 länder kring Östersjön och Nordsjön, däribland de länder som genom sina floder har utsläpp i dessa hav. Dessa konferenser som Nordiska rådet anordnar fyller enligt min mening en viktig funktion. Där träffas parlamentariker och bildar tillsammans en front för att påverka sina resp. länder. Havsmiljön måste nödvändigtvis räddas. Vår kunskap om vad som händer med våra vatten måste ökas, samarbetet över gränserna intensifieras. Det är en överlevnadsfråga. Jag skulle vilja rikta riksdagens uppmärksamhet på att det finns en rekommendation från 1985 i Nordiska rådets handlingar, enligt vilken man genom en parlamentariskt förankrad kommitté skall utreda möjligheterna för en mer omfattande harmonisering av de nordiska ländernas lagstiftning på miljöskyddsområdet. Enligt vad jag erfarit har det föreslagits att denna rekommendation skall bli avskriven vid sessionen i Stockholm. Det anser jag skulle vara mycket olyckligt, och jag hoppas att Nordiska rådet vid sessionen tillbakavisar detta. Det behövs fortsättningsvis en offensiv politik för att möta miljöförstöringen, och där ingår lagharmonisering som en betydelsefull del. Nordiska rådet måste se som en av sina viktigaste framtidsuppgifter att vara pådrivande i miljöfrågan. En gemensam nordisk miljöoch naturresurslagstiftning bör övervägas utifrån högsta ambitionsnivå, vidare en strategi för alternativa energikällor som underlättar avvecklingen av kärnkraften i berörda nordiska länder samt en avvecklingsplan för ämnen som negativt påverkar naturens kretslopp. Även om vi inte har den allra lägsta ambitionsnivån — men det är bra nära — måste vi ha rekommendationen kvar, till dess att vi når den högsta ambitionsnivån på miljöområdet. Herr talman! Utrikesutskottets betänkande nr 11 behandlar en flerpartimotion om handlingsplanen Norden som kulturell hemmamarknad. Jag gläder mig åt att utskottet ställer sig bakom motionens syften. Det måste tydas så, att riksdagen nu vid omröstningen kommer att rikta en uppmaning till regeringen att rekommendationen beträffande handlingsplanen snarast förverkligas. Det gläder mig. Men det fordrar också resurser, det fordrar pengar. Det finns en reservation fogad till betänkandet, där en nordisk ombudsman föreslås. Reservanterna anser att det behövs en ombudsman som tillvaratar de nordiska medborgarnas intressen med de ”friheter” vi redan har uppnått utöver de olika myndigheter som har möjlighet att övervaka lagstiftningens efterlevnad för de nordiska medborgarna. Systemet med en speciell ombudsman har prövats på andra områden och gett gott resultat. Därför yrkar jag bifall till denna reservation och i övrigt till utrikesutskottets hemställan. Herr talman! Till sist: Vår omvärld förändras ständigt. Inte bara EG kommer att påverka vår omvärld, utan också den utveckling vi kan notera inom östblocket. Dessa tendenser gör att vi hela tiden måste vara beredda att utvärdera och inte se oss som en isolerad del av världen. Vi är en del av världen och måste ta hänsyn till omvärldens förändringar. I den processen är det viktigt att vi bevarar och bevakar Nordens roll och uppgifter. Norden och Nordiska rådet kommer alltid att behövas. Det är min förhoppning att den session som kommer att äga rum inom tre veckor i denna sal kommer att bli ytterligare ett steg framåt i det nordiska samarbetet och den integration vi har mellan våra länder till fromma för de nordiska medborgarna.

Herr talman! Under snart fyra decennier har det nordiska samarbetet varit organiserat inom Nordiska rådets ram. Man har talat om de många små stegens framgång. Man har kunnat peka på flera hundra reformer till medborgarnas glädje, alltifrån så enkla och nära ting som inrikes enhetsporto i Norden till de mera epokgörande, som passfrihet för nordbor eller den gemensamma fria arbetsmarknaden. Man har också talat om de få — men stora — bakslagen för nordiskt samarbete. Och då handlar det om ett nordiskt försvarsförbund som gick i kvav, om NORDEK som stoppades timmarna innan det var dags för underskrift eller om Nordsat, den stora satellitsatsningen på medieområdet som bara åstadkom många års sega och fruktlösa utredanden. Lika illa i praktiken blev det med Tele-X och ambitionerna att upprätta en gemensam sjöfartspolitik. Ett genomgående tema på senare år har varit att få Norden som hemmamarknad. Det har gällt områden som valuta, handel, arbetskraftens rörlighet, trafikföring, infrastrukturer eller en enhetlig och dämpad taxepolitik. Men byråkratiskt krångel och politisk oförmåga har lett till att det återstår mycket av hinder och svårigheter när det gäller nordiskt praktiskt samarbete. De som särskilt känner av det är gränsgångare eller kunder och köpmän utmed våra långa inomnordiska gränser. Men nordiskt samarbete gäller inte bara mellan och inom de fem länderna eller de tre självstyrande områdena. Den allra senaste tiden har frågor om vårt samarbete med främst Västeuropa tagit fart. En svårighet som upplevs i det parlamentariska arbetet — och jag tror för övrigt också på ministerrådsnivå — är de ”många bollarna i luften”. Vår huvudväg när det gäller Europasamarbete är att gå över EFTA, men det hindrar inte att det har skett och sker en rad samarbeten och diskussioner direkt med EG. Sverige, Finland och Norge har för övrigt gått fram med en särskild transportöverenskommelse med EG-staterna. På detta område finns också samarbetsorganet CEMT. Mängden av olika kanaler och samarbetspartner kan också spela spratt. Därför är det angeläget att finna ett mönster i hur det nordiska samarbetet med Europa skall ske. I den delen kan den internationella kommitté som Nordiska rådet tillsatt tjäna ett gott syfte. I olika sammanhang har påtalats den låga ambitionsnivån, och det gör också utrikesutskottet i sitt betänkande, där man redogör för de nordiska regeringarnas ambitioner på miljöområdet. Där fick de nordiska miljöministrarna bakläxa i flera omgångar, och så småningom kunde Nordiska rådet komma fram till såväl mer konkreta handlingsplaner på havsmiljöområdet som en allmän miljöplan. Detta var ett exempel på en mycket viktig fråga, där parlamentarikerna i sin otålighet drev miljöministrarna framför sig och pressade fram ett klart förbättrat ställningstagande. Som ordförande i Nordiska rådets kommunikationsutskott känner jag, herr talman, anledning att kommentera de två korta rader som ägnats kommunikationsutskottets verksamhet i det betänkande vi nu behandlar. Där anges att vi främst ägnat oss åt trafiksäkerhetsfrågor, och jag skall ge exempel på ljusglimtar men framför allt de svårigheter som finns i det parlamentariska arbetet i Nordiska rådets verksamhet. Vid förra årets session antogs en handlingsplan för ökad trafiksäkerhet i Norden. Det första utkastet till en trafiksäkerhetsplan presenterades i form av ett underlag för handlingsplan till Nordiska rådets session 1987. Vi reagerade då negativt på underlaget, eftersom det inte fanns någon egentlig måldiskussion eller några konkreta åtgärder. Handlingsplanen var betydligt mera plan än handling. Under det år som följde etablerades emellertid ett bra samspel mellan ministerrådet och dess tjänstemän, företrädda av Nordiska trafiksäkerhetsrådet, och parlamentarikerna i rådets kommunikationsutskott. Vid flera möten diskuterades handlingsplanens innehåll, och ministerrådssidan visade stor lyhördhet för parlamentarikernas synpunkter. Resultatet blev att ministerrådet i sin budget för 1988 angav trafiksäkerheten som ett prioriterat område för det nordiska samarbetet, och man presenterade en handlingsplan som antogs av rådet i stor enighet. Handlingsplanen löper över tre år med start 1988. Efter denna period skall en utvärdering ske. För den första treårsperioden, dvs. 1988-1990, har det anslagits 11 miljoner danska kronor. Det kan synas som små pengar, och vi betraktar det från utskottets sida som något av en miniminivå, för — som någon uttryckte det — det är i årsanslag inte mer än vad ett par trafikolyckor kostar. Handlingsplanen har fyra prioriterade områden: hastighetsöverträdelser, trafiknykterhet, nya förare, oskyddade trafikanter, alla för trafiksäkerheten högst vitala arbetsområden. Inom kommunikationsutskottet accepterade vi det låga anslaget, om än motvilligt, och var tillfreds med att trafiksäkerheten var ett prioriterat område inom det nordiska samarbetet. Vi såg framför oss en successiv utveckling av budgeten för trafiksäkerhetsarbete. Det var därför med stor förvåning vi i budgetförslaget för 1989 konstaterade att ministerrådet inte längre ansåg att trafiksäkerheten skulle vara ett prioriterat område för det nordiska samarbetet. Dessutom hade man skurit ner anslagen från den redan förut mycket låga nivån. Det fina samspel som fanns mellan råd och ministerråd samt ministerrådets lyhördhet vid planens tillkomst hade nu försvunnit. Detta kan bara beklagas. Handläggningen av budgeten för trafiksäkerhetshandlingsplanen är bara ett exempel på en otillfredsställande beslutsordning när det gäller budgeten för det nordiska samarbetet. Att vi i det nordiska samarbetet inte skall ha någon överstatlighet är vi nog alla överens om. I budgetsammanhangen borde dock rådssidan få ett större inflytande i framtiden. Ministerrådet skulle då kunna fastställa de yttre ramarna, dvs. den totala budgeten, och lämna sina förslag till prioriteringar. Dessa skulle sedan prövas av rådet och ställas mot rådets eventuella andra förslag. Det tror jag skulle vitalisera både rådsoch ministerrådsarbetet. Rådsparlamentarikerna skulle tvingas aktivera sig betydligt mer och verkligen göra avvägningar mellan olika samarbetsområden. Budgetoch kontrollutskottet skulle på detta sätt få en reell funktion. Ministerrådet skulle tvingas att presentera ett betydligt bättre underlag för sina förslag. Som det är nu kan rådet i vissa fall få yttra sig över förslag som kommer i rubrikform utan någon närmare presentation av de föreslagna åtgärdernas innehåll. Det finns naturligtvis en hel rad olika aspekter att ta hänsyn till vid en eventuell förändring av beslutsprocessen för den nordiska budgeten. Den svenska delegationens ordförande Karin Söder gav besked om att en översyn är på gång av Nordiska rådets arbetsformer m.m. under 1990, och jag finner den översynen ytterst angelägen. Det vore ett lämpligt tillfälle att göra en total genomlysning av budgetprocessen. Till sist, herr talman, en kommentar till utrikesutskottets förslag i betänkandet. På en enda punkt har utskottet delats i två hälfter, och det gäller svaret på motion 538 av förre vice talmannen Karl Erik Eriksson, som i en rad exempel har visat på hur stort antal hinder det i verkligheten finns för det nordiska samarbetet. Det är hinder som särskilt drabbar gränsbor, inte minst dem som bor i ett land och arbetar i ett annat land. Motionären anser att det skulle vara värdefullt med en samlad rådgivning, en Nordens ombudsman, som skulle kunna ge upplysning om praktiska hinder och gå de medborgare till handa som får problem. Utskottsmajoriteten ställer sig kallsinnig till detta.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 Jag yrkar som sagt bifall till reservationen och i övrigt bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 11.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna vill ytterligare öka och förstärka det nordiska samarbetet. Nordiska rådet skulle kunna fylla en betydligt viktigare funktion för det nordiska samarbetet än det gör i dag. Detta skulle kunna ske om de som valdes till rådet valdes direkt av medborgarna i de nordiska länderna. Ett direktval skulle också innebära att rådet skulle få större tyngd och högre status. De nordiska frågorna och det nordiska samarbetet skulle kunna öka i betydelse. Den nordiska hemmamarknaden med sina drygt 20 miljoner invånare är en god bas för både tillverkning av och avsättning för de flesta produkter. Med denna starka hemmamarknad skulle den nordiska självtilliten öka och självbestämmandet bli mer reellt än i dag. Förutsättningarna är goda för ett utökat nordiskt samarbete, men frågan är om viljan finns. Det är värt att notera att ett ökat nordiskt samarbete kan och bör bli ett starkt alternativ till EG-anslutning i framtiden. Regionernas Europa, med öppenhet till hela Europa och i solidarisk samverkan med utvecklingsländerna, är en grön målsättning. Genom direktval skulle de nordiska frågorna och det nordiska samarbetet förena människorna i de nordiska länderna. Den nordiska regionen skulle kunna utvecklas som ett centrum i stället för att hamna i utkanten av en EG-union och riskera att bli ett EG:s ”Norrlandsproblem”. I berättelsen från Nordiska rådet tas bl.a. upp kritiken som framförts mot det Nordiska ministerrådets låga ambitionsnivå på miljöområdet. För att öka trycket på miljöministrarna att åstadkomma något konkret beslöts om en extra session hösten 1988. Tyvärr ledde inte heller denna session till något konkret positivt på miljöområdet. ”Det nordiska miljösamarbetet har nått botten.” Så beskriver Greenpeace det nordiska miljösamarbetet efter Nordiska rådets extrasession 1988, som behandlade just miljöfrågorna. De nordiska länderna har sagt sig vilja arbeta utifrån principen: Alla nordiska länder skall följa de mest ambitiösa miljömål som något annat nordiskt land har. Detta sprack — bl.a. genom svenskt agerande — under extrasessionen. I praktiken har det blivit så att sämsta krav från något nordiskt land har fått bli utgångspunkten för nordisk miljöpolitik. I det första förslaget till nordisk havsmiljöplan krävdes t.ex. en ändring av Londonkonventionen, så att denna skulle komma att omfatta även deponering av radioaktivt avfall i havsbotten. Sverige har de senaste åren varit motståndare till de andra nordiska ländernas strävanden på detta område. Mycket beror detta på att Sverige självt har problem med deponeringen av högaktivt avfall och därför inte vill stöta sig med andra länder inom Londonkonventionen. Sverige bör gå i täten när det gäller att följa principen att anpassa sig till bästa miljömål som något nordiskt land har. Kvävetillförsel till haven är ett stort nordiskt problem. Bl.a. måste bilismen — som är orsak till en kanske rent av dominerande mängd kväve, som sargar havet — minska. Öresundsbron och nya bilgenererande motorvägar får inte byggas. Kväveläckaget från jordbruket måste minska radikalt i Norden. I vissa områden bör målsättningen vara 30 96 inom en treårsperiod. Kommunikationsutskottets arbete har dominerats av frågor rörande trafiksäkerheten, står det i rapporten. Här måste miljöfrågorna få en ökad plats. Bl.a. måste kommunikationsutskottet naturligtvis ta frågan om kvävet på allvar och börja diskutera den spårbundna trafiken. Kulturen är ett viktigt samarbetsmoment. Det är den som är vår livsnerv. Nordiska rådet har arbetat mycket med kulturfrågorna. Det ser vi som positivt, men vi tror att det kan göras ytterligare satsningar på gemensamma kulturprogram, m.m. Vi ser positivt på den rörlighet som finns mellan ländernas arbetsmarknader. Men vi tror, precis som Elver Jonsson och Karin Söder nämnde, att det kan vara positivt med en ombudsman som tar sig an de problem som uppstår. Jag har fått några telefonsamtal från människor som arbetar i ett land och har sin arbetsgivare i ett annat. De säger att lagstiftningen är svår att förstå, och att det är svårt att veta hur det blir den dag de blir gamla och får pension. Här behövs en ombudsman, som kan specialisera sig på de frågorna och verkligen göra något på detta område. Det behöver inte vara så byråkratiskt och stort som det verkade när frågan senast diskuterades, utan jag tror att det räcker att tillsätta någon enda tjänst med en person, som tar sig an och specialiserar sig på just de här frågorna. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det nordiska samarbetet är en del av vardagen för många nordiska medborgare, för andra synes det som om det bara vore en diskussionsklubb fem dagar varje år. Ofta sprids nämligen den felaktiga bilden att Nordiska rådet bara är den årliga sessionen, medan det i verkligheten är så, att rådet tillsammans med Nordiska ministerrådet är ansvarigt för en mängd verksamheter på många av samhällslivets områden. Låt mig som exempel nämna Nordiska investeringsbanken, Nordiska hälsovårdshögskolan, Nordiska kulturfonden, Nordiskt industriellt center. Nordiska överenskommelser och konventioner medverkar ständigt till att förenkla hanteringen av gränsöverskridande problem i Norden. Det senaste året har de internationella frågorna fått större betydelse i Nordiska rådets arbete. Vi har haft en internationell luftvårdskonferens för parlamentariker, och vi kommer i höst att stå som värd för en internationell havsmiljökonferens. Presidiet i Nordiska rådet har haft mer intensiva internationella kontakter; med EG-organ, EFTA, GATT och Beneluxparlamentet. När kraven kommer om mera internationell eller europeisk samverkan, vill de nordiska länderna så långt möjligt uppträda gemensamt eller åtminstone likartat. Därför arbetar nu en speciell kommitté, som Karin Söder tidigare nämnt, med dessa frågor. Det nordiska samarbetet har också det senaste året präglats av mera partipolitiskt samarbete över de nordiska gränserna. Jag vill gärna uppehålla mig litet vid den delen av det nordiska samarbetet. Vi har fått mera sammanhållna partigrupper i Nordiska rådet och mer partistöd. Socialdemokraterna i de fem nordiska länderna och i de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland har bl.a. satt i gång diskussionen om nordiska insatser för en bättre vattenoch havsmiljö genom ett förslag som lades fram 1987 och som har fått rådet att begära just de program som vi antog på extrasessionen. Vi har också fått rådet att begära mer samarbete om avfallshanteringen. Socialdemokraterna har varit mycket aktiva just på miljöområdet, som har kritiserats av många här. Kanske skulle inget ha kommit i gång om inte parlamentarikerna hade reagerat. Socialdemokraterna har, efter kontakter med våra partimedlemmar i gränsregioner i Norden, lagt ett medlemsförslag om bättre gränssamarbete kring varuleveranser, skolutbildning, stöd och omsorg till äldre samt ambulansverksamhet. Det håller Nordiska ministerrådet nu på att genomföra. Det har betydelse för just det som Elver Jonsson nämnde om gränsgångarna. Till årets session kommer vi att se ett gammalt socialdemokratiskt krav förverkligat, nämligen en nordisk arbetsmiljökonvention. Det var ett förslag som lades fram i Nordiska rådet för över tio år sedan. Vi arbetar just nu intensivt för att i Norden förverkliga rätten till koncernfackligt samarbete i multinationella företag. I samband med våra strävanden för ett samarbete med EG är detta förslag ett bra exempel på nordiska lösningar som kan användas i ett vidare europeiskt perspektiv. Det borde faktiskt olika partigrupper även här i riksdagen betänka. Socialdemokraterna kommer också snart att se sitt förslag om gemensamma kvalitetskrav på livsmedel i Norden tillgodosett. Det är en viktig del av arbetet för en nordisk hemmamarknad. Allt detta är förslag som har diskuterats och rekommenderats till beslut i rådets utskott. Samarbetsandan smittar nämligen av sig. Det tycker jag är bra. Vi har mycket lättare att enas över partigränserna i Nordiska rådet om vi tycker att förslagen är till nytta för medborgarna i Norden. Som kommentar till den reservation och de särskilda yttranden som är fogade till utrikesutskottets förslag om nordiskt samarbete vill jag endast i fråga om en nordisk ombudsman påpeka, att en undersökning av Nordiska rådets informationsverksamhet just nu pågår med syfte att ge större spridning åt det nordiska samarbetets resultat och möjligheter. Jag vill också mot bakgrund av det som Marianne Samuelsson nämnde säga att det har kommit en katalog från Nordiska ministerrådet med en hel del upplysningar om vad som gäller i nordiskt samarbete. Det är behändig och lättförståelig information, som jag tror kan bli till stor nytta för de nordiska medborgarna. Mot denna bakgrund yrkar jag för utrikesutskottets del avslag på reservationen. Det är egentligen glädjande att i det särskilda yttrandet nr 2 vid utrikesutskottets betänkande 11 läsa att miljöpartiet bejakar en ökad nordisk harmonisering. Vår förhoppning är att det skall komma goda förslag till flera nordiska lösningar av påträngande miljöproblem. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Elver Jonsson nämnde frågan om handlingsplanen. Jag vill säga att det är mycket viktigt att man kan lösa budgetfrågan i Nordiska rådet. Vi hade gärna velat se en automatisk finansiering genom en nordisk moms eller genom en finansiering av annat slag som var knuten till den ekonomiska utvecklingen i länderna. På detta sätt skulle vi också styra framåtskridandet i det nordiska samarbetet mera i relation till den ekonomiska utvecklingen i Norden, och det tycker vi socialdemokrater skulle vara positivt. Jag hoppas att vi kan möta förståelse från de andra partigrupperna i denna fråga. Jag vill också gärna betona vad utrikesutskottet har sagt när det gäller behandlingen av motion U537, att det är angeläget att regeringen gör vad Prot. 1988/89:63 som på den ankommer för att genomföra kulturhandlingsplanen. Det bör 8 februari 1989 verkligen understrykas att kulturhandlingsplanen inte kan genomföras utan Nordlkteaiiarbetela pengar till kulturinsatser. NOTBRKI Samarbete Till slut, herr talman, vill jag gärna framhålla att det nordiska samarbetet mellan parlamentariker och regeringar är det kitt som ger en fast ram kring arbetet för att stärka sammanhållningen inom Norden. Vi socialdemokrater vill gärna utöka den ramen, ge det nordiska samarbetet ständigt mera bredd, mera innehåll. Talet om att intensifiera och fördjupa nordiskt samarbete inför de kraftiga integrationssträvandena i Europa är en utmaning och en uppfordran till ökat engagemang i Nordiska rådet.

Herr talman! Grethe Lundblad berörde också budgetfrågorna, och jag tror att vi kan lösa en hel del av problemen genom den översyn som är aviserad när det gäller tekniken kring budgetarbetet. Men sedan återstår ändå den tunga biten, nämligen att Nordiska rådet behöver pengar, och mera pengar, till sin verksamhet. Nu har man på socialdemokratiskt håll fört fram tanken att något slags nordisk omsättningsskatt — noms eller vad det skulle kunna kallas — vore lösningen. Men detta skaffar ju i sig självt inte fram några pengar, även om det kan'ligga en automatik i denna teknik. Jag tror att det är nödvändigt att finansministrarna i de olika länderna, när det blir dags att ta fram portmonnän, visar att också viljan finns. Det faktum att Kjell-Olof Feldts partikamrater har väckt den aktuella motionen ökar inte penningflödet, utan det är vad den svenska regeringen i ministerrådet vill medverka till som betyder något. Därvidlag upplever jag att det finns en diskrepans mellan vad parlamentarikerna bestämmer sig för i Nordiska rådet och vad ministerrådet, enkannerligen inkluderande den svenska regeringen, sedermera går med på. Här behövs en starkare och mera nära samverkan. Jag tror att detta budgetansvar med fördel skulle kunna läggas hos rådsförsamlingen och dämpa oss när det gäller ett och annat heroiskt beslut som vi inte senare är beredda att tillräckligt starkt följa upp rent ekonomiskt. Grethe Lundblad sade att det är viktigt att ta i de vardagliga och nära problemen. Det håller jag med henne om. Svårigheten är bara att detta i alltför stor utsträckning har förbisetts genom åren. De exempel som Grethe Lundblad gav visade också att det oftare handlar om ökad facklig och politisk aktivitet, högre partistöd eller vad det nu kan vara och mindre om hur vi förenklar situationen för vardagsmänniskan. Det är där jag har upplevt att det funnits en alltför stor tröghet i det nordiska samarbetet, nämligen när det gällt att klara ut problem med handelshinder av olika slag. Jag tänker på taxepolitiken, gränsproblemen och ett så till synes enkelt problem som att någon som bor i ett land och jobbar i ett annat inte ens får ta med sig sin tjänstebil hem till bostaden över natten. Så illa fungerar det i dag. Det finns massor av sådana exempel, och den rättighetskatalog som Grethe Lundblad talade om föregicks ju av en hinderkatalog där vi hade mera av hinder än av rättigheter att erbjuda. Jag tror att vi skall ta tag mera aktivt i de här näraliggande frågorna som Grethe Lundblad nämnde. 104 Sedan gjorde jag en reflexion när Grethe Lundblad sade att det förefaller att vara lättare att enas i nordiska sammanhang än att komma överens i andra sammanhang. Kan det inte vara sedelärande, så att vi tar oss litet mera samman också i denna kammare?

Herr talman! Jag vill gärna säga till Elver Jonsson att problemet med budgetbehandlingen i Nordiska rådet är att beslut av Nordiska ministerrådet skall vara enhälliga. Däri ligger en stor svårighet. Naturligtvis beror det då mycket på viljan hos de nordiska finansministrarna, men jag vill gärna påpeka att vid generaldebatten under Nordiska rådets möte förra året uttalade den svenske finansministern att han önskade att Nordiska rådets ledamöter skulle ha en större ambitionsnivå. Det gladde oss mycket och gav oss en känsla av att vi fick ett stöd för vår trängtan att försöka öka den nordiska budgeten. Men det krävs som sagt enhälliga beslut i de nordiska ländernas regeringar. Elver Jonsson sade att det också skall vara en politik som förenklar situationen för vardagsmänniskorna. Det var just detta som vårt förslag om ett ökat gränsregionalt samarbete utgick från. Vi besökte gränsregionerna, tog kontakt med människorna och fick veta vilka bekymmer de mötte i det nordiska samarbetet. Men vi fick också reda på en hel del om möjligheterna till praktiska lösningar, t.ex. att man i gränsregionerna kan ha gemensam utbildning, så att det bedrivs yrkesutbildning på ena sidan gränsen, trots att människorna hör till en annan nation. Och man får kanske jobb på andra sidan gränsen, för det finns ju många gränsgångare. Vi har också lagt fram en hel del andra förslag som gäller vardagssamarbetet. Jag vill även framhålla att det koncernfackliga samarbetet i allra högsta grad berör människornas situation på arbetsgolvet, i vardagen. Jag har själv på nära håll i Skåne sett hur bra detta kan utvecklas i ett multinationellt företag, medan man tydligen haft svårt att få till stånd motsvarande förhållanden i nordiska koncerner, något som jag tycker är mycket beklagligt. Det är kanske riktigt att vi här i den svenska riksdagen mera skulle uppmärksamma det nordiska samarbetet. Men jag vill notera som glädjande att jag under det senaste året i allt fler utskottsbetänkanden har sett sammanställningar över hur de andra nordiska länderna har det på olika områden. Detta tycker jag är en fördel, för många gånger kan vi här i Sverige tillgodogöra oss lösningar som andra länder har påvisat. Detta tycker jag är positivt. Men som sagt: Vi har oerhört mycket kvar att göra inom nordiskt samarbete. Jag vill emellertid betona att de miljöförslag som vi tog ställning tilli november månad förra året — även om de inte var fullkomliga — utgjorde en mycket bra startpunkt för ett ökat nordiskt samarbete. Jag tycker kanske att Marianne Samuelsson, som är helt ny i Nordiska rådet, skall vara litet försiktig.
Herr talman! Man behöver kanske längre tid på sig innan man kan fördöma vad som har hänt tidigare.
Herr talman! Hälsningen från Kjell-Olof Feldt om att parlamentarikerna borde ha en högre ambitionsnivå tar vi emot med tacksamhet. Får jag besvära fru Lundblad om att hälsa tillbaka och säga att denna högre ambitionsnivå önskar vi också hos finansministrarna och särskilt den som gav hälsningen. När det gäller miljöfrågorna är det riktigt att vi har fått en handlingsplan. Den blev mycket bättre tack vare att parlamentarikerna var ihärdiga. Detta gäller politiker från alla partifraktioner. Men där var det inte ministrarna som hade den höga ambitionsnivån, utan vi fick driva ministrarna framför oss — även särskilt den svenska miljöministern. När det gäller vardagsfrågorna är Grethe Lundblad och jag verbalt mycket överens. Skillnaden är att Grethe Lundblad hitintills inte har bekänt sig till att vara beredd att stödja det förslag som nu finns i riksdagen om en nordisk ombudsman. En sådan skulle kunna ta tag i sådana frågor som vi gemensamt tycker är angelägna att lösa.
Herr talman! En nordisk ombudsman löser inga problem. En nordisk ombudsman skulle i förhållande till medborgarna vara en form av informationskanal. När vi för närvarande sitter och utreder informationsverksamheten i Nordiska rådet finns det ingen anledning att införa nya inslag i informationsflödet. Jag tror att det är bättre att vi först ser på den utredning som görs av utomstående expert om Nordiska rådets informationsverksamhet. När den är klar skall vi försöka se på vilket sätt vi bäst kan få ut information om nordiskt samarbete och nordiska möjligheter till våra befolkningar. Jag vill understryka att föreningen Norden gör ett oerhört bra arbete på detta område. Föreningen har bl.a. inrättat regionala informationskontor. Det är kanske genom en regionalisering och decentralisering av informationsflödet som vi skall komma fram till en bättre kontakt snarare än genom en centralisering.

Herr talman! Nordiska rådets ordförande Karin Söder har med hjälp av Elver Jonsson och Grethe Lundblad redogjort informativt för arbetet i Nordiska rådet i dag. Detta är alltid intressant att lyssna på. Här har talats om en vidareutveckling av arbetet. Jag tänkte själv ägna min talartid åt att tala litet om Nordiska rådet och framtiden. I årets budgetproposition bilaga 5 om utrikespolitiken sägs i avsnittet om Västeuropa: ”Som en del i harmoniseringsarbetet skall EG-aspekten beaktas i offentliga utredningar inkl. dem som redan tillsatts — — — Utredningsförslagen skall tillvarata de möjligheter till harmonisering som finns. Om förslag skiljer sig härifrån skall skälen för detta redovisas. Detsamma bör naturligtvis gälla propositioner och lagrådsremisser.” I kammaren debatteras nu det nordiska samarbetet. Under hur många år har det inte i motioner eller i samarbetet i Nordiska rådet föreslagits en harmonisering av nordisk lagstiftning och hänsynstagande till förhållandena i våra grannländer — utan att mycket har skett de senaste decennierna. Men när det gäller EG blir det klara och otvetydiga direktiv från regeringens sida — direktiv som vi moderater i hög grad instämmer i. Vårt lands närmande till EG är livsnödvändigt. Kanske är det så att det nordiska samarbetet inte är livsnödvändigt. Kanske är det inte ens saltet i vardagsfödan, utan bara det lilla gräddskum med vilket vi förgyller vårt nationella välstånd. Herr talman! Detta kan låta som hårda ord. Men efter att aktivt varit engagerad i nordiskt samarbete måste den tidpunkt komma när man kritiskt får granska den verksamhet som var föremål för så stora förhoppningar och så oändligt många vackra ord. Det reella resultatet i verksamheten har de senaste decennierna varit ringa. Utrikesutskottet har i sitt betänkande behandlat en motion med 15 olika yrkanden. Dessa yrkanden utgjorde konkreta krav på verkställighet av olika åtgärder i det nordiska samarbetet. Eller med andra ord: Så anser vi motionärer att det bör vara i vårt land för att vi skall följa upp de rekommendationer som fastställts av Nordiska rådet. Och vad gör utrikesutskottet? Utskottet hänvisar till de handlingsplaner eller överenskommelser om samarbete som finns. Utskottet hänvisar till svårigheter som omöjliggör verkställighet, och därmed anses motionen besvarad. Herr talman! Min avsikt är på intet sätt att kritisera utrikesutskottet. Tvärtom har utskottet gjort det bästa möjliga, även om man enligt min uppfattning är onödigt hovsam genom att inte ge regeringen till känna att det är angeläget att regeringen genomför handlingsplanens rekommendationer. Hovsamhet har alltid präglat det nordiska samarbetet, ibland hovsamhet näst intill förintelse. Varför denna hovsamhet i det nordiska samarbetet? Är det av vördnad för samarbetet, som är så värdefullt att varje yttrande som skulle innebära kritik kan missuppfattas som riktat mot det nordiska samarbetet som sådant? Eller beror hovsamheten — underdånigheten — på oförmåga att åstadkomma tillräckligt många konstruktiva resultat? Våra länder är för olika och var och alltför mån om sitt eget för att rent praktiskt göra avkall på den nationella suveräniteten. Det finns många exempel på det. Är hovsamheten en eftergift för politikers lättja? Vi tillsätter utredningar på nordisk basis. Tiotals hyllmeter av utredningar och ämbetsmannarapporter har starkt bidragit till att öka kunskapen om förhållandena i våra olika länder men inte till att åstadkomma reella samarbetsresultat. Det är lättast att avböja alla initiativ genom att utarbeta planer, dvs. handlingsplaner på det ekonomiska området, kulturområdet och naturligtvis inom miljön. Handlingsplaner börjar inte kosta regeringen och parlamentariker bekymmer och besvär förrän de skall genomföras, och många av handlingsplanerna ställer bara diffusa krav på verkställighet. De kan t.o.m. ge ett falskt intryck av handlingskraft bara genom att de finns. Låt oss jämföra med EG. Här har vi på område efter område i punkter fastställt planerna. 90 punkter skall vara genomförda 1989. 40 punkter skall vara klara 1990, 38 punkter 1991 osv. I Norden talar vi om handlingsplaner för att öka samarbetet på alla olika områden, inte om några konkreta punkter att genomföra. Våra husvagnsbestämmelser är fortfarande olika. Vi har fortfarande problem med gränsövergångar. Och vi har fortfarande restriktioner för handeln med fisk mellan våra länder. Vi har dessutom olika regler för byggredskap osv. Herr talman! Jag upplever nordiskt samarbete som ett mycket kärt barn som blivit handikappat, men vars handikapp vi kan komma till rätta med genom att ändra dess livsbetingelser. Jag menar att ca 50 år är tillräckligt lång tid för att ett system skall fungera. I dag har vi nått en punkt där man i nordiska sammanhang måste överväga om inte samarbetet i framtiden mera skall grundas på beslutande instanser av något slag. En vidareutveckling av det nordiska samarbetet måste innebära någon form av gemensamt nordiskt beslutandeorgan. Här har tidigare talats om tekniken för budgetarbetet. Jag har upplevt i budgetoch kontrollutskottet och i övrigt i Nordiska rådet, hur detta budgetarbete har koncentrerats till krav på tre-, fyra-, eller femprocentiga ökningar, men ytterligt sällan till konkreta målrelaterade krav. Detta vill vi göra, just denna sak kostar så och så mycket. Jag tror att det är viktigt att man i en översyn av budgetarbetet är så pass vidsynt att man ser över hela tekniken som sådan. Naturligtvis finns det ett alternativ till det jag har skisserat, dvs. att arbetet i Nordiska rådet fortsätter som hittills. Det blir i nya handlingsplaner och rapporter, växande kanslier och fler konferenser och ombudsmän och många uppriktigt menade vackra ord. Var och en i de nordiska länderna gör som utrikesministern i årets budgetproposition, dvs. ställer konkreta sakliga krav på vidareutvecklingen av det västeropeiska samarbetet. Jag ömmar om vårt lilla nordiska barn. Det som egentligen ligger oss allra närmast — grundat i den djupa gemenskap som finns i vår kultur. Herr talman! Jag hoppas att jag med mina krav på förnyelse och revision av det nordiska samarbetet inte har gett intryck av negativitet till allt det goda arbete som görs. Det sker ett oerhört fint nordiskt samarbete inom föreningarna Norden. Våra olika kulturorgan svarar för ett intensivt nordiskt kulturutbyte, och Nordiska kulturfonden har starkt bidragit till att inom många olika verksamhetsfält skapa utrymme för gemensamma nordiska satsningar. Det nordiska forskningssamarbetet fungerar bra, och Nordplus gör säkert nytta — så visst finns det ett fungerande nordiskt samarbete både inom och utom Nordiska rådets ram. I det europeiska integrationsarbetet måste vi dock våga väcka tanken på Nordiska rådets arbetsformer i framtiden, om de skall förbli sådana de skapades för snart 50 år sedan. Jag har velat uttrycka min uppfattning att om ingen förändring sker kommer samarbetet att alltmer bli ett honorärsamarbete, som visserligen genom att rida på det europeiska integrationsarbetet kommer att få positiva resultat också vad gäller avskaffandet av hinder mellan våra nordiska länder. Men det blir ett andrarangssamarbete, och det är mot den uppfattningen jag vill revoltera. Inget internationellt samarbete är mer viktigt än det nordiska, och detta kan bara bevisas genom en vilja att organisera det så, att vi i framtiden frivilligt underordnar oss ett nordiskt ministerråd och ett nordiskt råd vars beslut blir juridiskt giltiga i alla våra nordiska länder. Herr talman! Jag har inget yrkande att ställa mer än att jag gärna yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag vill gärna påminna Ingrid Sundberg om att det ändå står i utrikesutskottets betänkande att regeringen bör göra vad som på den ankommer. Men alla regeringar måste bli överens. Jag vill påpeka att Sverige är det enda land som har en statssekreterare för nordiska ärenden, så Sverige har verkligen försökt gå i spetsen för att sätta fart på arbetet. Man kan fråga Ingrid Sundberg om hon har gjort sig underkunnig om vad de två konservativa statsministrarna i Norden har för åsikt om ambitionsnivån i det nordiska samarbetet och pengarna till det. Efter att ha hört Ingrid Sundberg kan man fråga sig om det är ett överstatligt nordiskt råd som Ingrid Sundberg önskar. EG har fått fart på sitt samarbete först när man fick majoritetsbeslut. Är det något sådant Ingrid Sundberg vill se i Nordiska rådet, att regeringarna med majoritetsbeslut skall bestämma vad vi skall göra på nordiskt plan? Jag är inte helt säker på att Ingrid Sundberg tycker det, men det kunde verka så. Jag vill påminna om att vi förut inte hade några handlingsplaner. Vi hade bara samarbetsprogram med en mängd projekt. Det har ändå gått framåt nu, när vi får handlingsplaner med konkreta förslag och pengar till dem. Det tror jag är mycket bra. Man behöver faktiskt läsa den nya ekonomiska handlingsplanen för att se att det verkligen satsas på att binda ihop Norden både trafikmässigt och på annat sätt. Herr talman! Till slut vill jag ta tillfället i akt och tacka Ingrid Sundberg för det mycket intresserade och engagerade arbete hon under många år har lagt ned i Nordiska rådet. Jag kan bara beklaga att hon har slutat sin verksamhet där.
Herr talman! Jag vill gärna säga till Ingrid Sundberg att också jag tycker att det är livgivande med ett engagerat nordiskt anförande, som visar på ett sådant intresse som Ingrid Sundbergs anförande gjorde. I den utredning som jag har varit ordförande för föreslår vi bl.a. något av det som Ingrid Sundberg efterlyser, dvs. att man skall göra en genomgång av arbetsformerna både på ministerrådssidan och parlamentarikersidan. Något av det vi i dag lider av, som inte var något problem i början av Nordiska rådets arbete, är att perioderna mellan de tidpunkter då vi fattar beslut är för långa. Det är något jag personligen upplever är hämmande. Vi behöver större dynamik för att man skall uppleva att vi är effektiva. Jag tror också att vi som är engagerade nordiskt behöver göra vårt yttersta för att engagera flera av våra kolleger här i riksdagen och upplysa dem om vad Nordiska rådets arbete egentligen går ut på, så att det verkligen blir en integrerad del av vårt arbete, i betänkanden och i andra sammanhang. Grethe Lundblad och jag har talat om det ofta. Vi har också från presidiets Prot. 1988/89:63 = sida efterlyst att man, när man skriver förslag till riksdagarna i resp. land, tar 8 februari 1989 upp de nordiska aspekterna, så att detta upplevs som en helhet. Ra AAA Det är mycket på gång, och vi behöver sätta upp bestämda gränser för när saker och ting skall vara färdiga för att vi skall få den rätta dynamiken. Den dynamik som står beskriven när det gäller relationerna till EG bör vi i högsta grad ha inom det nordiska samarbetet. Jag instämmer i detta. Det finns också förslag om det.
Herr talman! Jag skulle bara vilja kommentera Ingrid Sundbergs syn på de hyllmeter med papper som produceras i samband med Nordiska rådets utredningar. Det må så vara att det är många utredningar, men jag tillhör nog dem som tycker att det skulle kunna hända mycket mer mycket snabbare. Under den period jag har varit i det här huset har jag fått mycket mer papper som gäller EG än som gäller Nordiska rådet. Om man kunde få i gång företagsvärlden och övriga intressen med samma engagemang för de nordiska frågorna som för EG-frågorna, skulle vi kunna nå mycket längre på vägen när det gäller de nordiska samarbetsfrågorna.
Herr talman! Jag vill tacka Grethe Lundblad för de vänliga orden och också från min sida tacka för ett fruktbart och givande samarbete under många år i Nordiska rådet. Herr talman! Ordet överstatlighet har en ful ton. Men när man läser utrikesministerns proposition och ser på vårt agerande när det gäller att närma oss EG, är det självklart att det i detta ligger förtäckt att vi mer eller mindre tvingas att underordna oss vissa beslut som är fattade av en annan instans, en instans som vi i det fallet inte kan medverka i på beslutandeplanet. Jag har satt upp två alternativ för Nordiska rådets framtid. Det ena är att vi på något sätt ger ökad makt åt Ministerrådet och Nordiska rådet, så till vida att de beslut som där fattas måste vara bindande för medlemsstaterna. Det andra alternativet är att vi fortsätter som hittills och har detta honorärsamarbete, som jag vill kalla det. Självfallet tar jag inte ställning för något alternativ utan att konsekvenserna av det första åtminstone är utredda. Karin Söder tog upp kravet på dynamik. Jag tror att vi i framtiden måste se till att den dynamiken blir relaterad till ekonomin, inte genom en allmän höjning av ambitionsnivån med ett visst antal procent, utan genom att man beslutar att vissa saker skall genomföras och att det kostar i reella pengar ett bestämt antal hundra tusen kronor eller miljoner kronor. Om det så är på öret tycker jag att det skulle vara en fördel, även om det är ogenomförbart. Men detta allmänna fladdrande tror jag inte är fruktbart. Därför tror jag att man måste överväga, efter femtio år, om inte Nordiska rådets samarbetsformer i framtiden kan lägga ett större ansvar på medlemsstaterna att följa upp fattade beslut.

Herr talman! Det nordiska samarbetet har också mycket stor betydelse när det gäller att utveckla ett väl fungerande och sammanhållet transportsystem i de nordiska länderna. Vid Nordiska rådets trettiofemte session 1987 antogs en rekommendation om en utredning av de långsiktiga konsekvenserna av olika strategier beträffande infrastrukturinvesteringar inom transportsektorn. Arbetet med denna rekommendation har startats genom ett förprojekt, där man bl.a. har att klara ut problemställningar och lämpliga infallsvinklar för det kommande utredningsarbetet. Huvudprojektet, vilket beräknas genomföras under åren 1989-1991, skall som utgångspunkt ha ett huvudlänksystem mellan olika regioner i Norden. Inom detta system skall olika utvecklingsstrategier för infrastrukturinvesteringar allsidigt belysas. Enligt Nordiska rådets rekommendation skall denna utredning mynna ut i en samlad plan för de fortsatta infrastrukturinvesteringarna i Norden. Detta är bra, eftersom transporterna har mer och mer kommit att betraktas som ett konkurrensmedel och därigenom fått mycket stor betydelse för olika regioners förutsättningar att långsiktigt behålla ett livskraftigt näringsliv. Det är därför mycket viktigt att man ser dessa frågor i ett gemensamt nordiskt perspektiv. När vi diskuterar detta är det viktigt att vi håller i minnnet att Nordens geografiska läge är mycket perifert i förhållande till de stora marknaderna i Sydoch Mellaneuropa. Det är därför av mycket stor betydelse för hela Norden, inte minst för de regioner som har en svag näringslivsutveckling, att transportlederna, bl.a. till kontinenten, byggs ut. Om inte detta sker kommer konkurrensförutsättningarna i förhållande till de stora industriländer som ligger närmare de stora marknaderna att försämras med strukturoch sysselsättningsproblem som följd. Även investeringar i vägar, järnvägar och andra trafikanläggningar av nationell betydelse måste tillsammans bilda ett sammanhängande system som kommer alla delar av Norden till godo, oavsett var investeringarna görs. Herr talman! Järnvägen har naturligtvis en mycket viktig uppgift att fylla när det gäller att utveckla effektiva transportsystem både för personoch för godstransporter. Men vägnätet är ändå den mest vittförgrenade delen av transportinfrastrukturen. Det täcker i stort sett hela Nordens bebyggda yta. Att säkerställa ett så omfattande vägnät innebär en mycket stor regionalpolitisk satsning. Om man ser enbart till Sverige finner man att trafiken på mer än hälften av det statliga vägnätet är så gles att den med nuvarande avgifter inte täcker kostnaderna för byggande och drift. Det är trafikanterna på de starkt trafikerade huvudvägarna som får vara med och betala underskottet på de lågtrafikerade delarna av vägnätet. Utan denna mycket omfattande omfördelning mellan olika vägar skulle det i många fall vara omöjligt att bibehålla en så spridd fördelning av befolkning och näringsliv som Sverige nu har. I stort sett gäller detta även övriga nordiska länder. Den mycket stora regionalpolitiska insats som görs genom dessa omfördelningar har fått ökad vikt i takt med att vägtrafikens betydelse för samhällsutvecklingen har ökat. Till bilden hör också att bilen för flertalet boende i glesbygd är ett nödvändigt färdmedel. Avstånden till arbetsplatser och service är ofta stora samtidigt som kollektivtrafiken i dessa områden inte alltid kan byggas ut till en sådan servicenivå, när det gäller linjer och turtäthet, att den svarar mot den enskilde resenärens behov. Herr talman! Det finns ibland anledning att påpeka detta förhållande. Med hänsyn till det stora handelsutbytet vi har inom Norden och mellan Norden och övriga Europa är det av största betydelse att hela Norden är väl ihopknutet genom ett effektivt transportsystem. Den norska trafiken till övriga Europa går via den svenska västkusten. Dessutom går den tunga norska landsvägstrafiken i nord-sydlig riktning, på grund av skillnaden i kilometerskatt, ofta på svenska vägar. Den finska tunga landsvägstrafiken går i mycket stor utsträckning längs E 4 från Norrtälje till Helsingborg. Danmark får i sin tur ta emot nästan all tung landsvägstrafik ned till Europa från Finland, Sverige och Norge. Det är därför viktigt att se hela den nordiska infrastrukturen på transportområdet i ett sammanhang. Viktiga steg har redan tagits för att undanröja en del av bristerna i detta hänseende inom ramen för den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning som nu löper ut. De infrastrukturinvesteringar som återfanns i denna plan har tyvärr inte genomförts enligt de intentioner som fanns då planen antogs. Detta har, med all rätt, kritiserats av Nordiska rådet. Förhoppningarna när det gäller den nya ekonomiska handlingsplan som skall antas av Nordiska rådet vid sessionen om några veckor är givetvis stora. Även den innehåller ett antal infrastrukturprojekt. Och det är glädjande, åtminstone för ledamöterna i rådets kommunikationsutskott, att Nordkalotten nu tagits med som ett prioriterat område. I sitt yttrande över handlingsplanen understryker utskottet de sysselsättningsproblem som finns i de norra delarna av Norden samt de positiva effekter som goda kommunikationer har på den ekonomiska tillväxten i glest bebyggda områden. Mot denna bakgrund anser utskottet att det hade varit på sin plats att man i den nordiska handlingsplanen även hade lagt fram förslag om konkreta åtgärder för att förbättra kommunikationerna på Nordkalotten, och inte bara på Nordkalotten utan i hela den norra delen av de tre berörda nordiska länderna. Herr talman! Det får aldrig bli så att Norden i fråga om investeringar i infrastruktur slutar i höjd med en linje Oslo-Stockholm-Helsingfors. Det är för oss i kommunikationsutskottet helt oacceptabelt. Herr talman! Detta kommer jag att utveckla ytterligare i ett anförande vid Nordiska rådets session i Stockholm om några veckor.

Herr talman! Jag blev litet bestört när jag hörde Olle Östrands inlägg om vägtrafiken. Han talade med en omedvetenhet som gjorde mig helt förskräckt om den tunga trafiken som går på landsväg. Han talade om att stora delar av denna trafik går via västkusten. Varför gör den det? Jo, naturligtvis därför att järnvägen är omöjlig att använda för trafik till Oslo och vidare. Satsningarna på landsvägarna har varit enorma, framför allt på vägarna för de stora och tunga transporterna. Olle Östrand talade om att det behövs goda kommunikationer i glesbygden för att trafiken skall fungera. Men det har ju i princip inte satsats något på glesbygdsvägarna. Det har inte funnits något intresse för att hålla dem i ordning. Det är bara de stora genomfartslederna E 3, E 4, E 6, osv. som har hållits i ordning.

Herr talman! Jag vet inte om Marianne Samuelsson lyssnade på mitt anförande, eftersom hon kan påstå att det inte satsas något på glesbygdsvägarna. Det är ju precis tvärtom. Jag försökte säga att det sker en mycket stor omfördelning av vägmedel från det högtrafikerade vägnätet till det lågtrafikerade vägnätet, vilket gynnar glesbygdens befolkning. När vi nu skall ta fram en infrastrukturplan inom transportsektorn i Norden, skall vi se till att vi får ett transportsystem där järnvägarna effektiviseras, vägtrafiken och sjöfarten effektiviseras. Vi skall naturligtvis ha en infrastruktur där de olika transportsätten förenar effektiviteten med kraven på en god miljö. Tyvärr är det så att man — vi kommer aldrig ifrån detta faktum — för att komma till närmaste järnvägsterminal, närmaste hamnterminal eller närmaste flygplats måste använda vägen. Ibland har man 5 mil, ibland 10, 20, 30 eller 40 mil för att komma till en terminal. Då är det viktigt, Marianne Samuelsson, att vi har ett väl fungerande vägnät som dessutom bidrar till en god vägmiljö. Då måste vi ha ett bra vägsystem.
Herr talman! Nog lyssnar jag på Olle Östrand, och nog förstår jag vad han menar, men det stämmer inte med min bild av hur Sverige ser ut. Det är ju ganska underligt att man i kampanjen Hela Sverige skall leva som problem nr 1 har tagit upp landsbygdsvägarna, där det inte görs några satsningar. Man har problem på landsbygden med att ta sig till och från jobbet, och det är svårt när bilar går sönder. Jag bor själv på landet och vet hur få kronor som lagts ner där, medan man har lagt ner mycket pengar på E 3 för att förstärka broarna så att de skall hålla EG-normerna, broar som var precis perfekta tidigare.
Herr talman! Det var naturligtvis inte meningen att vi skulle ha en inrikespolitisk trafikdebatt vid det här tillfället, utan det får vi andra tillfällen till i denna kammare. Jag vill ändå än en gång påstå att det satsas väldigt mycket på glesbygdsvägarna, inte bara i vårt land utan även i de övriga nordiska länderna. Utan denna satsning skulle vi inte kunna ha den spridda befolkning som vi har i våra nordiska länder. Vi skulle heller inte ha möjligheter att utveckla näringslivet i de glesbebyggda delarna av våra länder. Jag tror att det är väldigt viktigt att påpeka detta. I samband med att jag gör det vill jag uppmana Marianne Samuelsson: Betrakta inte bilen och biltrafiken som en fiende, utan betrakta vägtrafiken som ett komplement till annan trafik. Jag tänker då närmast på järnvägstrafiken. Vi skall utveckla järnvägstrafiken. Det kommer att satsas åtskilliga miljarder bara i Sverige under den närmaste tioårsperioden. I den nordiska handlingsplan som Nordiska rådet skall anta under sessionen om tre veckor finns det förslag till infrastrukturprojekt när det gäller järnvägarna i Danmark, Finland, Norge och även i Sverige. Det tycker jag är bra. Vi skall fortsätta på den vägen.

Herr talman! Det är bra att vi får den här debatten om Nordiska rådets verksamhet, eftersom det bara är någon vecka tills Nordiska rådet i denna lokal skall ha sin session. Det är intressant att konstatera att man i många delar av världen är ganska intresserad av den samarbetsform som vi har valt här i Norden. Man ser med intresse på vad vi har lyckats åstadkomma med den konstruktion som vi valt i det nordiska arbetet. År 1988 var ändå det år då man på något sätt tog itu med sitt nordiska ”miljösamvete”, även om det skedde på en alltför låg ambitionsnivå. För mittenpartierna i Norden, vilka ju är den näst starkaste fraktionen, var det också en stor seger att vi till slut fick en session kring miljöfrågorna. Det var en välbehövlig knuff på, som sagts tidigare, bl.a. den svenska miljöministern Birgitta Dahl, som tidigare agerat alldeles för kraftlöst när det gällt den nordiska miljöpolitiken. Det visar också den styrka som mitten har i den nordiska politiken. Den extra miljösessionen i Helsingör var i och för sig en stor framgång, eftersom man började på allvar diskutera en del frågor, även om ambitionsnivån kunde ha varit högre och markerats starkare. I ett medlemsförslag, som vi lagt fram från centersidan, har vi anvisat hur vi är beredda att gå vidare när det gäller de nordiska miljöfrågorna. Ett exempel på den fortsatta ambitionsnivån på miljöområdet är det som Karin Söder nämnde, att man nu inte vill gå vidare när det gäller harmonisering av miljölagstiftningen, eftersom man nu har antagit ett nordiskt miljöprogram. Jag frågar mig verkligen hur den svenska regeringen kan ställa sig bakom sådana förslag från Ministerrådet. Det är dock sådant som vi får diskutera under sessionen. Den vilja som finns att skapa stora, ordentliga handlingsplaner har poängterats flera gånger tidigare. Men man har inte alltid anslagit de medel som behövs för att förverkliga dessa handlingsplaner. Jag vill ta som exempel det kulturpolitiska området, eftersom ju kulturen är ett av de starkaste kitten i det nordiska arbetet. Efter flera års debatter och utredningar antog rådets kulturutskott, och sedan sessionen, i Oslo ett förslag som rörde det nordiska kulturarbetet. Det ingav väldigt stora förhoppningar. Rader av folkrörelser och organisationer, teatrar, organ som arbetar med barn och ungdom, såg framför sig en väldigt stor satsning på kulturområdet. Men vad blev resultatet? När det gäller den handlingsplan på kulturområdet som omfattar åren 1989-1991 har man för 1989 inte satsat ordentligt med resurser. I stället har man sänkt ambitionsnivån, eftersom man har tillfört nya verksamheter. Det hade naturligtvis varit ett led i att förverkliga handlingsplanerna om man verkligen hade skapat nya resurser. Då är det viktigt för regeringen att fundera över om man skall delta aktivt i ett handlingsprogramarbete som man sedan inte sedan lever upp till. Jag vill ta upp ett annat område som ingav stora förhoppningar. Framsynta kulturministrar och industriministrar här i Sverige satsade väldigt hårt på och slogs för tanken på en vidareutveckling av samarbetet på mediaområdet. Tele-X skulle bli ett projekt där vi ändå fick ett konkret exempel och bevis på styrkan i det nordiska samarbetet. En satellit har byggts. Den står just nu i Nice i Frankrike och väntar på att bli uppsänd om sex veckor. Sista mars skall den upp från franska Guayana. Bärraketen Ariane är också klar att skicka satelliten till medelpunkten över Östnorden, som förhoppningsvis kommer att bli 36 000 kilometer rakt norr över Edsbyn, som ju är Östnordens mitt. Jag vill därför uppmana regeringen att snabbt som ögat, om uttrycket tillåts, se till att de förslag som kommit från de särskilda utredningsmännen inom Rymdbolaget beaktas och att regeringen visar vad den tänker göra. Jag vill rekommendera regeringen att verkligen handla snabbt, för det vore bra om regeringen tog ordentliga initiativ innan satelliten sänds upp. Efteråt förefaller något sent. Annars kommer Tele-X-projektet tillhöra de områden som inte kommer att uppfattas som någon stor landvinning på det nordiska samarbetets område. Men här har regeringen en stor chans. Ta den! Vad blir det för resten av annat stolt samarbete på mediaområdet? Fortfarande skyller de nordiska länderna på varandra för att man inte har löst de upphovsmannarättsliga frågorna. Därför kan vi inte se varandras program. Man kan fråga sig — och det gäller alla nordiska parlament — vem det är som styr lagstiftningen på mediaområdet. Är det parlamenten eller någon annan, eftersom man inte kan få fram upphovsmannarättsliga regler så att vi kan titta på varandras program? Det kan kanske vara trist att nämna sådant som har passerat för länge sedan. Men det finns all anledning att se i backspegeln när det gäller mediaområdet och vända sig till de kamrater här i kammaren som var med om att sänka Nordsat. Jag tycker att de skall ta sig en funderare: Kunde Nordsat ha varit ett sätt att få ett bra alternativ till det som nu strömmar ner i våra TV-apparater?

Herr talman! Jag vill först säga att jag liksom Gunnar Björk hoppas att ett ökat programsamarbete skall komma till stånd i de ordinarie nordiska TV-kanalerna inom en snar framtid. Jag tror att det är en önskan i flera av våra länder. Men jag vill främst uppehålla mig vid miljösamarbetet. Eftersom Gunnar Björk här uttalar en mycket hård dom över den svenska miljöministerns agerande i nordiska sammanhang, vill jag gärna säga att jag både vid den ordinarie sessionen och vid extrasessionen 1988 hade mycket nära kontakt med miljöarbetet och det arbete som utfördes för att få fram programmen. Jag finner inte anledning att uttala samma hårda dom över den svenska miljöministern. Men jag skall ge Gunnar Björk ett förslag. Om Gunnar Björk vid den ordinarie sessionen här om några veckor vill ställa en fråga till Birgitta Dahl om vad hon har gjort för att främja miljöarbetet på nordiskt plan, så vill jag till den danske miljöministern — både den nuvarande och den tidigare miljöministern i Danmark tillhör mittenpartierna — ställa samma fråga. Då skall det visa sig var bromsklossarna har legat i det nordiska miljösamarbetet. Det skall bli mycket intressant att se.
Herr talman! Skälet till att jag nämnde Birgitta Dahl var att hon vid sessionen i Oslo gjorde gällande att det var på grund av ämbetsmännens svaga hantering av miljöfrågorna som man då inte kunde vara klar. Det rådde inget tvivel om att det var tack vare att mittengrupperna tog det här initiativet som det blev någonting av. Därför finns det all anledning att kritisera Birgitta Dahl på den här punkten, vilket jag också gjort när jag debatterat med henne personligen i kammaren. När det gäller orsaken till att domen faller hård vill jag säga att den svenska regeringen ofta utger sig för att vara pådrivande i de miljöpolitiska frågorna. Det här är ett utmärkt exempel på att den beskrivningen är felaktig.
Herr talman! Jag vill bara säga att vid min nära kontakt med miljöfrågan både i Oslo och vid sessionen i Helsingör har jag fått en annan bild av hur den svenska regeringen har agerat i miljöfrågan när det gäller det nordiska samarbetet.

Herr talman! Grethe Lundblad hade rätt när hon sade att jag har mycket att lära mig, bl.a. vid replikskiftet när jag inte hängde med och var alert nog att veta när jag skulle begära ordet. Hon sade att jag helst inte skulle yttra mig eftersom jag inte hade tillräckliga kunskaper och inte visste tillräckligt mycket om nordiskt samarbete. Då vill jag bara göra den kommentaren att jaginte har tänkt sitta i det här huset i evigheter, och skall jag yttra mig så får jag göra det nu medan jag är här. Det talades tidigare bl.a. om pengarna som fattas. Då gjorde jag reflexionen att det kanske också är så att engagemanget fattas. Jag har faktiskt levt innan jag kom hit, och det här med nordiska samarbetsfrågor har inte i särskilt stor utsträckning nått fram till oss ute i bygderna, i det svenska rikets bush. Jag tror att det i någon mån kan bero på ett bristande engagemang hos oss som sitter i Nordiska rådet och arbetar med dessa frågor. Vi tar inte upp dem tillräckligt mycket när vi befinner oss ute i landet. När man nu engagerar sig mycket för EG-samarbetet tror jag att det är viktigt att särskilt vi som sitter i Nordiska rådet också hela tiden poängterar och tar upp de nordiska frågorna. Risken är ju att man, som det heter hemma på landet, inte saknar kon förrän båset är tomt. Det är kanske när det nordiska samarbetet inte är så aktuellt längre som vi kommer att upptäcka hur viktigt det är. Vi måste hela tiden se till att infrastrukturen fungerar. Satsningar på vägnätet är faktiskt viktiga, men också de satsningar som görs för att människor hela tiden skall kunna bo kvar och arbeta ute i glesbygden, så att man inte drar ihop all verksamhet till stora centra, så att inte alla som skall jobba måste vara i Stockholm. Därvidlag har, tycker jag, engagemanget från regeringens sida verkligen brustit.

Herr talman! Jag vill gärna understryka att jag i mitt svar just sade att jag hoppades att miljöpartisterna nu skulle komma med fina initiativ i Nordiska rådet på det område de var speciellt intresserade av. Jag har på inget sätt underkänt miljöpartiets insatser i Nordiska rådet. Men det var när Marianne Samuelsson var mycket kritisk mot det som hade kommit fram i miljösamarbetet som jag gärna ville betona att vi tidigare bara hade samarbetsprogram på miljöområdet för några små projekt, medan vi nu har fått handlingsplaner. Det är egentligen alldeles unikt att Nordiska rådet har krävt nationella handlingsplaner där konkreta åtaganden skall ingå, som sedan skall sammanställas till nordiska program. Sedan kan Marianne Samuelsson tycka att detta inte är så särskilt mycket att komma med. Men har man ett historiskt perspektiv så förstår man att detta egentligen är ett stort framsteg i nordiskt samarbete.
Herr talman! Ja, det är säkert ett stort framsteg i nordiskt samarbete. Men det är också viktigt att det leder till konkret handling. Vi kan inte klara mer säldöd, mer algblomning osv. Nu gäller det överlevnaden, och det är bråttom.

Herr talman! Olle Östrand talade om vikten av en gemensam nordisk transportmarknad. Visst, det vore av mycket stort värde om vi finge det. Om de nordiska länderna tillsammans tog fram miljövänliga transportmönster med renare bilar, renare dieselmotorer, förbättrad kombitrafik, ökad vagnslasttrafik, miljövänligt planerade terminaler, avgifter även på internationell flygtrafik och en konkurrenskraftig kustsjöfart, då skulle vi i Norden ha stora möjligheter att dels sälja miljövänliga transportpaket, dels inspirera övriga Europa att satsa på miljövänlig trafikpolitik. Jag vill inte starta en inländsk trafikdebatt här i dag. Men om Olle Östrands åsikter skall hålla ihop, då förutsätter jag att han och hans parti snarast för in Bohusbanan och banan Boden-Haparanda i stomjärnvägsnätet och fortsätter att köra de nu indragna turerna Kil-Charlottenberg. Eller hur, Olle Östrand? Vi kan väl förvänta oss detta när vi skall behandla järnvägspolitiken i trafikutskottet? För hur kan talet om en stärkt och förbättrad nordisk transportmarknad hänga ihop med att man till enskilda länshuvudmän skall överlåta de järnvägar som har direkt anknytning till det övriga Norden?

Herr talman! Jag får säga till Anna Wohlin-Andersson som jag sade till Marianne Samuelsson: Vi får under våren flera tillfällen i den här kammaren att diskutera inrikes trafikpolitik. Det gäller både järnvägar, vägar, sjöfart och luftfart. Nu har vi diskuterat de här frågorna utifrån ett nordiskt perspektiv.

Det är det som vi har kritiserat. Vi tycker nämligen inte att det är ett alldeles riktigt sätt att bygga upp en bra infrastruktur för de nordiska länderna när det gäller järnvägstrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart. Det medlemsförslag som Nordiska rådet antog 1987 syftade till att man skulle försöka bygga upp en bättre infrastruktur inom transportsektorn i Norden. Jag är fullständigt övertygad om att det förslaget, när det väl ligger på bordet, också kommer att visa på förbättringar bl.a. när det gäller järnvägstrafiken på västkusten, järnvägstrafiken på ostkustbanan och stambanan och järnvägstrafiken mellan dels Finland och Sverige, dels Norge och Sverige. Det kommer också att handla om en bättre infrastruktur när det gäller vägar, sjöfart och luftfart. Det är alltså vad medlemsförslaget går ut på. Ännu en gång vill jag säga att jag är övertygad om att både Marianne Samuelsson och Anna Wohlin-Andersson kommer att vara nöjda med förslaget när detta väl ligger på bordet.
Herr talman! Jag talar faktiskt inte om regionalpolitik just nu, Olle Östrand! Jag talar om transportpolitik. Orsaken till att jag begärde ordet var att Olle Östrand här i talarstolen talade sig varm för ett nordiskt samarbete på transportområdet. Jag vill framhålla att jag inte behöver någon nordisk utredning för att få reda på att Bohusbanan och banan Boden-Haparanda hör till det nordiska järnvägsnätet. Det gäller också banan som går mellan Kil och Charlottenberg. Innan man börjar tala om ett nordiskt samarbete tycker jag att man skall se till hur förhållandena är på hemmaplan. Då skall man väl börja med att föra in Bohusbanan och banan Boden-Haparanda i stomjärnvägsnätet och säga att det är staten som har ansvaret för dessa järnvägar. Det är ju en del av det nordiska samarbetet att hålla dessa banor i gång och att se till att de är i gott skick. Det kan inte vara en ensak för Göteborgs och Bohus län att de 600 långtradare per dygn som nu går från Norge på E 6 förs över till en bra järnväg. Svenska och norska staten måste gemensamt ta ett ansvar i det avseendet. Det är orimligt att tala om ett nordiskt transportsamarbete, om man inte är villig att föra in de här båda banorna i stomjärnvägsnätet.
Herr talman! Tyvärr är det så, Anna Wohlin-Andersson, att regionalpolitik till stor del är transportpolitik. Om det inte finns ett väl utvecklat transportnät i alla delar av Skandinavien, blir det fruktansvärt svårt för oss att bedriva en aktiv regionalpolitik. Det skall vi vara fullständigt klara över. De nordiska länderna ligger, som jag i mitt huvudanförande var inne på, mycket perifert i förhållande till de stora marknaderna i Sydoch Mellaneuropa. Vi måste gemensamt se till att vi kan utveckla ett sammanhängande transportsystem som omfattar alla trafikgrenar för att vi skall kunna klara utvecklingen i våra länder i fortsättningen. I det avseendet kan vi inte, Anna Wohlin-Andersson, bara tala om hur vi vill ha det i Sverige, utan vi måste också se Norden i ett gemensamt perspektiv.
Herr talman! Om vi, snälle Olle Östrand, skall kunna se Norden i ett gemensamt perspektiv, måste vi väl i fridens namn ta hand om de järnvägar som förbinder övriga Norden med Sverige. Det är det absolut första att tänka på. Sedan skall inte Olle Östrand försöka lära mig regionalpolitik. Olle Östrand representerar ju ett parti som avsätter 40 90 av anslagen till länstrafikanläggningar till förmån för de tre storstadsområdena, som aldrig plussar på anslagen till enskilda vägar och som ger fullkomligt sjutton i hur länsvägarna i Jämtland ser ut. Så försök inte med mig! Börja i stället med Bohusbanan och järnvägen mellan Boden och Haparanda, så att det åtminstone finns några järnvägslänkar som förbinder Sverige med övriga Norden.
Herr talman! Det är meningslöst att fortsätta den här debatten. Jag kan bara ännu en gång konstatera att det enda som Anna Wohlin-Andersson och jag är överens om här i riksdagen är formerna för älgjakten. I övrigt är vi oense om det mesta.
Innan jag ger Anna Wohlin-Andersson ordet vill jag erinra kammarens ledamöter om att vi behandlar utrikesutskottets betänkande nr 11 om nordiskt samarbete.

Herr talman! Kulturutskottet behandlar i betänkande 9 regeringens förslag till lag om TV-avgift och till ändringar av vissa andra lagar. I ett särskilt yttrande som fogats till betänkandet redogör de moderata ledamöterna i kulturutskottet för bakgrunden till vår ursprungliga uppfattning att uppbörden av TV-avgiften även fortsättningsvis skall åvila televerket. Vi säger detta inte därför att vi hyser speciell kärlek till televerket utan därför att det funnits klara och rationella skäl till att man i framtiden skulle kunna repliera på televerkets stora kunnande inom ADB-teknik och kommunikationsutveckling. Dessutom har televerket lyckats förhållandevis väl med att få in avgifterna. Enligt vår uppfattning har sammankopplingen när det gäller betalning av telefonavgifter och TV-avgifter bidragit till detta. I enlighet med förslaget läggs nu hela uppbörden ut på ett nytt verk, RIKAB, som vi givetvis önskar lycka till i det svåra arbete som verket har framför sig — lätt blir det i varje fall inte. Att man också från regeringshåll har varit medveten om svårigheterna framgår bl.a. av de åtgärder som föreslagits för att stärka RIKAB:s verksamhet. Det för oss moderater mest uppseendeväckande är utformningen av lagen, som innebär att RIKAB:s beslut att påföra någon avgift skall få verkställas utan domstolsprövning om avgiften är förfallen till betalning. Lagutskottet har yttrat sig över förslaget och en majoritet i lagutskottet har godtagit ovannämnda förfarande, medan de moderata ledamöterna i lagutskottet har avgett en avvikande mening med påpekandet att förslaget framkallar starka principiella betänkligheter i rättssäkerhetshänseende. Lagförslaget ger RIKAB vittgående möjligheter att ansöka hos kronofogdemyndigheten om utmätning så fort en avgiftsskyldig inte har betalat TV-avgiften i rätt tid. Det enda som fordras är att bolaget har sänt ut en påminnelse. Men även bolaget kan många gånger hamna i en besvärlig situation. Allt fler pensionärer, för att ta ett exempel, flyttar ju söderut på vintern. Under åtskilliga månader bor de i semesterlägenheter i Sydeuropa. Ett sådant äldre par kanske inte nås av en påminnelse. När de båda sedan i lugn och ro kommer hem finner de att kronofogdemyndigheten söker dem för utmätning. I andra fall är det sjukdom eller okunnighet om det förändrade uppbördssystemet som spelar in. Avgiften blir då helt enkelt inte inbetald. Enligt nuvarande system — det fick utskottets ledamöter klart för sig under utskottsbehandlingen — har en avstängning av telefonen, när den kombinerade räkningen inte har betalats, i en del fall visserligen varit obehaglig, men den har inte påverkat TV-tittandet. Oftast har kronofogdemyndigheten inte behövt anlitas för att betalning skulle ske. Man vill ju att telefonen skall fungera. Därtill har vi moderater reagerat mot att den enskildes rätt i alltför ringa grad beaktas bl.a. när det gäller återbetalning till den avgiftsskyldige, t.ex. genom att hans innehav av TV har upphört och han har gjort sig av med den eller kopplat ur den definitivt. Återbetalning skall enligt förslaget inte ske om beloppet är under 100 kr. Det är en summa som vi moderater tycker är för hög. Gränsen bör vara 25 kr. På samma sätt tycker vi att tilläggsavgiften för den som betalar sin avgift för sent är alldeles för hög om den sätts till 40 90. Alla dessa kringåtgärder som föreslås i proposition 1988/89:18, som legat till grund för utskottets behandling, andas en vilja att gardera sig mot de svårigheter man känner på sig kommer att bli verklighet. Och av rädsla för att svårigheterna skall bli alltför stora drar man sig inte för att sätta den enskilde medborgaren i kläm. För dem som sköter sig skall allt gå bra, men för den som av olika skäl inte är den korrekta avgiftsinbetalaren skall straffavgiften sättas högt och kronofogden kunna knacka på dörren.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

Herr talman! Våren 1987 godkände riksdagen att uppbörden av TV avgifter och avgiftskontroll skall skötas av Sveriges Radio AB genom ett nytt dotterbolag, RIKAB, eller Radiotjänst i Kiruna AB. Miljöpartiet de gröna hade som bekant inte representation i denna kammare när beslutet fattades. I ett särskilt yttrande till betänkandet har jag anfört att vi i miljöpartiet de gröna inte finner denna konstruktion särskilt bra. Genom RIKAB:s nya uppgifter tas motsvarande gamla uppgifter ifrån televerket. Härvid riskerar man att få in lägre intäkter. Mer än ett parti frestas kanske att vilja täcka eventuella inkomstbortfall genom andra finansiella möjligheter, i första hand kommersiella, t.ex. via reklam i TV. I så fall kan också Sveriges Radios roll som public service-företag äventyras. För att motverka en sådan utveckling har miljöpartiet de gröna väckt en partimotion dels om skatt på reklam, dels om en höjd TV-licensavgift på minst 100 kr. per licens. Den sistnämnda förstärkningen skulle kunna ge televisionen ett realt resurstillskott på minst 300 milj.kr., vilket skulle stärka svensk television i de för oss önskvärda avseendena, dvs. med program av hög kvalitet och mer kultur vid bättre sändningstider. Jag har här tillsammans med moderata samlingspartiet reserverat mig mot förändrade inslag i rättssituationen som tycks växa fram och som drabbar den lilla människan i rättsmaskineriet när det gäller lagstiftningen kring uppbörden. Liknande tendenser observerade vi i höstas i denna kammare i samband med behandlingen av parkeringsböter. Här skall alltså nu ett enskilt organ kunna besluta om betalningsskyldigheter för TV-avgifter, varvid besluten skall få verkställas utan att allmän domstol har fastställt förpliktelsen. En sådan ordning avviker från vad som i allmänhet gäller, vilket också framgår av den avvikande meningen i lagutskottets yttrande. Det kan också bl.a. innebära risker för att bolaget RIKAB begär exekutiva åtgärder utan att det är påkallat och därmed i onödan förorsakar enskilda människor olägenheter. Oförskyllt kan den lilla människan hamna i utsökningsregistret hos kronofogden. Det gäller vidare skyldigheten att betala tilläggsavgifter om inte avgiften betalats inom föreskriven tid. Det gäller också ordningen för omprövning och överklagande av avgiftsdebiteringar. Den är alltför komplicerad. Den enskilda ”ger upp”, som det heter i reservation 3, innan han fått en prövning till stånd i domstol. Det är alltså av rättssäkerhetsskäl som vi i miljöpartiet de gröna inte vill godta vissa föreslagna bestämmelser, vilket framgår av reservationerna. Herr talman! Härmed får jag yrka bifall till samtliga reservationer, nr 1-6, och jag hänvisar till det särskilda yttrandet nr 2. Vi i miljöpartiet de gröna har alltså i flera stycken sammanfallande synsätt med moderaterna i fråga om betydelsen av den enskilda människans integritet i den uppkomna rättssituationen och i fråga om den lilla människans rättstrygghet. När det gäller RIKAB:s enligt vår mening bräckliga förutsättningar att kunna lösa sina uppgifter tycks vi vara på samma linje som den övriga oppositionen. När det däremot gäller det grundläggande syftet med en effektiv inkassoapparat för TV-avgiften skiljer sig vår inställning i miljöpartiet de gröna från oppositionens inställning beträffande åtgärder för att stärka Sveriges Radios roll som ett företag i allmänhetens tjänst utan behov av andra finansieringsalternativ, t.ex. reklam i etermedierna. Miljöpartiet de gröna säger nej till reklam i samtliga TV-kanaler och givetvis också i radio. Vi skulle alltså vilja behålla nuvarande ordning med televerket som huvudman, som har en effektiv uppbördsverksamhet och avgiftskontroll. Det skulle vara till fromma för den lilla människans rättstrygghet och en förutsättning för Sveriges Radios fortsatta verksamhet som ett företag i allmänhetens tjänst utan reklaminslag.

Herr talman! Detta ärende för dagen gäller alltså, som framgår av kulturutskottets betänkande nr 9, förslag till lag om TV-avgift. Det har föregåtts av en lång förberedelsetid. Det första förslaget kom redan 1980, då TV-avgiftsutredningen föreslog att TV-avgiften skulle separeras från teleavgiften och att den skulle hanteras av en särskild uppbördsorganisation. Andra gången vi träffar på förslag i denna riktning är 1984, i den regionalpolitiska propositionen, då en särskild TV-avgiftscentral föreslås förläggas till malmfältsområdet. Beslut fattades sedan våren 1987 om att uppbörden av TV-avgifter skall skötas av Sveriges Radio, och Sveriges Radio har alltså för denna verksamhet bildat ett dotterbolag, Radiotjänst i Kiruna AB, RIKAB. I samband med beslutet våren 1987 aviserades vissa förändringar, bl.a. att mottagaravgifterna i och med den nya ordningen skulle kunna drivas in omedelbart, utan domstolsprövning. Detta föranledde inga protester då. Förslaget i det nu aktuella betänkandet innebär i korthet att TV-avgiften skall bli densamma för färg-TV-mottagare och svart-vita mottagare. Den som har svart-vit mottagare får avgiften höjd till vad som gäller för färg-TV. Vidare skall även statliga myndigheter betala TV-avgift, men för var tionde mottagare. RIKAB:s beslut att påföra någon avgifter skall verkställas utan domstolsprövning som vi har hört här tidigare i dag, om avgiften är obetald och förfallen till betalning. I lagen ingår också förslag till vissa bestämmelser i anslutning till avgiftsbeslut, återbetalning, tilläggsavgift och omprövning av beslut. Till betänkandet har fogats fyra reservationer — moderata reservationer till vilka miljöpartiet har anslutit sig, kanske man kan säga. Övriga partier står alltså bakom utskottets förslag. Den första reservationen gäller återbetalning till den avgiftsskyldige. Om det är belopp understigande 100 kronor eller understigande 25 kronor som skall behöva betalas tillbaka när någon har anmält att han inte längre har TV-mottagare är naturligtvis en avvägningsfråga. Där tycker jag att det har gjorts en rimlig avvägning i propositionen. Man kan kanske tillägga att det egentligen inte alls är självklart att man får tillbaka pengar i en sådan situation. Men det är bra att förslaget lagts fram i propositionen, och vi tillstyrker det. Reservation 2 handlar om den tilläggsavgift på 40 96 av det belopp som fordringen avser och som kan påföras den som undandrar sig sin betalningsskyldighet. Reservanterna kallar denna person en senpresterande betalare. Det rör sig om en person som inte har betalat inom föreskriven tid och ej heller efter påminnelse. Man skulle väl ändå kunna enas om att denna person är försumlig. Vi skriver också i betänkandet att tilläggsavgiften avses drabba endast de klart försumliga avgiftsbetalarna. Avgiften bör vara så stor att den ökar benägenheten att betala i tid, eller åtminstone efter påminnelse. I den tredje reservationen anser moderaterna och miljöpartiet att den ordning som förordas för omprövning av beslut och överklagande är alltför komplicerad. Detta är svårt att förstå. De fel som kan uppstå är troligen oftast av den arten att bolaget självt kan rätta till dem. Är det då inte fråga om att förenkla när man i det läget avstår från att använda sig av domstol? Den rätten kvarstår ju om någon genom att vända sig direkt till RIKAB inte får beslutet ändrat. Om man i stället ser detta på ett positivt sätt skulle man kunna säga att man inte behöver överklaga till domstol för att få en ändring till stånd. I reservation 4 behandlas frågan om verkställighet av avgiftsbeslut. Det var den frågan som jag nämnde i början av mitt anförande och vilken ingen hade någon invändning mot då den aviserades i den proposition som våren 1987 låg till grund för riksdagens beslut. Lagutskottet har nu, som vanligt med stor noggrannhet och insikt, yttrat sig över detta förslag. Lagutskottets majoritet ställer sig bakom förslaget samtidigt som man gör vissa förtydliganden. Detta är helt i överensstämmelse med propositionen. Det sägs bl.a. att det, samtidigt som det är viktigt att skapa en rationell administration, bör ställas upp garantier för att förhindra att någon felaktigt blir utsatt för exekutiva åtgärder. Kulturutskottet ansluter sig till den bedömning som lagutskottet gör. Jag vill rikta en fråga till miljöpartiet. Man kan bli något förundrad om man läser det särskilda yttrande som miljöpartiet har fogat till betänkandet. Där sägs att konstruktionen med ett särskilt bolag för uppbörd av TV-avgifter skulle kunna få till följd att Sveriges Radios roll som public service-företag hotas av kommersiella finansieringsalternativ. Kaj Nilsson beskrev också här vältaligt vad som skulle kunna hända. Om det verkligen är så illa, vore det då ändå inte på sin plats att yrka avslag på det förslag som nu är framlagt? När det gäller både tilläggsavgifter och verkställighet av avgiftsbeslut säger Ingrid Sundberg att det fortfarande kommer att gå bra för den som sköter sig, men de andra är det värre med, och man hör riktigt hur farligt det skall bli. Det kan väl inte vara Ingrid Sundbergs mening att man inte skulle kunna gå in med någon form av sankticner mot dem som inte sköter sina betalningar?

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman, Sylvia Pettersson, och vi andra har fört den här debatten tidigare i utskottet. Sylvia Pettersson sade här att våra ställningstaganden innebär en avvägning. Jag tycker att det är helt korrekt. Vi har gjort olika bedömningar när det gäller storleken på tilläggsavgiften och också vilken summa det bör vara fråga om för att återbetalning skall ske då det inte längre finns något innehav av TV mottagare. När det sedan gäller frågan om rättsliga åtgärder är det självklart att man efter ett vanligt betalningsföreläggande alltid har möjlighet att kräva in pengar. Vad vi här har reagerat mot är att man efter en vanlig betalningspåminnelse direkt skall kunna kräva utmätning utan att fallet har gått till domstol. Detta tycker vi är felaktigt. Vi har därför krävt att den enskilde bl.a. skall kunna överklaga till kammarrätten i de fall där utskottsmajoriteten föreslår en omprövning, vilket Sylvia Pettersson hänvisar till. Vi har som sagt gjort olika bedömningar, och jag står fast vid vad jag sade i mitt första anförande om att jag önskar RIKAB lycka till. Detta av den enkla orsaken att jag tror att det hela kommer att bli besvärligt. Det ligger i allas gemensamma intresse att så stor del som möjligt av den fastställda TV-avgiften flyter in. Vi kan kanske därmed också säkra en bättre kvalitet på våra program.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket intressant att Sylvia Pettersson nämnde att ingen år 1987 reagerade på den här konstruktionen och de eventuella följder den kunde få för den enskilda lilla människan som vi talar om. Det är först nu sedan miljöpartiet i höstas uppmärksammat liknande företeelser när det gällde parkeringsbot som man har reagerat. Lagutskottets minoritet säger också att ”Endast i enstaka undantagsfall har i nuvarande lagstiftning möjlighet öppnats för en enskild organisation att få omedelbar verkställighet”. Det är alltså fråga om en förändring som håller på att ske. Uppbörden av TV-avgifter berör också kolossalt många människor. Det är stor risk att det kommer att ske misstag. Det väcker principiella betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt, och det gäller då särskilt 17 § i lagförslaget. Sylvia Pettersson frågar sedan varför vi inte yrkar avslag. Vi skulle i och för sig gärna vilja göra detta, men av mitt särskilda yttrande framgår varför vi inte gör detta. Där står: ”Med hänsyn bl.a. till att planeringen för ett överförande till RIKAB av bl.a. avgiftsuppbörden nu pågått under lång tid och till att ett upphävande av beslutet våren 1987 skulle dra stora kostnader och medföra praktiska svårigheter har vi nu avstått från att yrka avslag på den nu aktuella propositionen.”
Herr talman! Jag tycker inte att miljöpartiet skall ta åt sig en så stor del av äran för att det talas om rättssäkerhet och den lilla enskilda människan i den här kammaren. Det är litet för tidigt att göra detta. När Kaj Nilsson talar om att lagutskottet har sagt att detta skulle vara ett undantagsfall citerar han minoritetens yttrande. Majoriteten säger i stället att det som föreslås i propositionen egentligen inte innebär någon principiell nyhet. Man ser litet olika på frågan från majoritetens och minoritetens sida i lagutskottet, och det tror jag är värt att notera. I anslutning till det jag sade om att det är litet för tidigt av miljöpartiet att ta åt sig äran av att man talar om rättssäkerhet vill jag påminna om att detta också sker litet väl ofta från moderat håll. Borde man inte fundera litet kring sagan om pojken som ropade på vargen. Så snart vi behandlar ett ärende där den enskildes skyldigheter i ekonomiskt avseende berörs ropar ni lika envetet som pojken på bristande rättssäkerhet. Vi som verkligen är måna om att värna om rättssäkerheten vet att det handlar om ett tålmodigt arbete, ett ständigt pågående arbete. Det är inte bara fråga om att se spöken på ljusa dagen och att i tid och otid ropa att vargen kommer. Ett sätt att värna om rättssäkerheten, i det avseende som vi diskuterar i dag, är att se till att bestämmelserna är så enkelt och klart formulerade att det inte råder något tvivel om vad som avses. Den ambitionen har vi med lagförslaget. Jag tycker att man skall gå litet varsammare fram i debatten om rättssäkerheten. Det tjänar nog både partierna och rättssäkerheten på.
Herr talman! Jag vill säga till Sylvia Pettersson att det är alldeles riktigt att vi moderater reagerar när den enskildes rätts träds förnär men icke, som Sylvia Petterson sade, när den berörs.
Herr talman! Jag tycker att det är symptomatiskt att Sylvia Pettersson uttryckte sig på det sättet att vi skulle ”ta äran åt oss”. Det är ju då fråga om något bra, och det kanske vi inte vill framhäva. När vi talar om den lilla människan menar vi den som inte alltid kan hålla sig )B9( jour med alla de förändringar som sker på det juridiska området och därför kommer i kläm. Den lilla människans röst hörs då inte så tydligt, även om hon ropar på vargen. Vi i miljöpartiet får ofta kontakt med människor som kommit i kläm, med människor som man inte har tagit hänsyn till på annat håll i samhället. Vi tycker att det finns en tendens mot att lagstiftningen förändras bort från förvaltningslagen.
Herr talman! Det var inte den lilla människan jag menade, när jag sade att man ropar på vargen. Det trodde jag att Kaj Nilsson förstod. Ingrid Sundberg säger att moderaterna reagerar för rättssäkerheten. Jag påstår alltså att ni överreagerar litet grand. Det här förslaget är ju egentligen något mycket enkelt i de allra flesta fall. Endera har man TV, och då betalar man, eller också har man ingen TV-mottagare, och då betalar man inte någon avgift. Någon gång glömmer man att betala, och då får man en påminnelse. Betalar man inte då heller, är det i allmänhet något annat fel än allmän glömska. Då tycker jag att man får acceptera tilläggsavgiften, som ju inte är alltför betungande. Om sedan ett avgiftsärende går till indrivning, beror det nog som regel inte på att det föreligger någon tvist om att man skall betala eller hur mycket man skall betala, utan den uteblivna betalningen har i sådana fall alldeles säkert någon annan orsak.

Herr talman! Det fattas stundom olyckliga beslut här i kammaren. Ett sådant fattades våren 1987, då televerket fick igenom sitt förslag om att överflytta inkasseringen av TV-licenser från televerket till ett bolag som Sveriges Radio driver. Vi motsatte oss detta våren 1987 och förutspådde att det inte skulle bli särskilt lyckat. Men det är ju så att när majoriteten har fattat ett beslut får man acceptera detta. Vi motsätter oss alltså inte den följdlagstiftning som jag tycker måste komma till stånd som ett resultat av riksdagens beslut våren 1987. Men, herr talman, i denna förtroliga krets kanske jag ändå kan få berätta att när utskottet arbetade med den här frågan våren 1987, fanns det ett skede då det faktiskt stod och vägde om det skulle bli majoritet för den gamla modellen eller för den nya som televerket förordade. Televerkets chef, generaldirektör Tony Hagström, kom till utskottet och utvecklade hela den kraft som han kan göra såsom chef för ett av våra största affärsverk. I syfte att då få gehör för denna överflyttning utlovade han mycket generöst att televerket skulle svara för alla omställningskostnader och alla utbildningskostnader som var förenade med detta. Det var i själva verket så att man var beredd att betala hela kalaset, både omställningen och det som skulle följa sedan, bara man slapp denna verksamhet. Jag förstod honom, därför att det ger ju en ny möjlighet för televerket att höja sina avgifter utan att folk som tidigare har betalat både telefonkostnaden och TV-licensen märker att det faktiskt har skett en förändring. Det var alltså guld och gröna skogar för televerket. Döm om min förvåning, när man nu vet att televerket och Sveriges Radio sedan lång tid ligger i luven på varandra just kring frågan om vem som skall betala omställningskostnaderna vid övergången till det nya systemet. Jag tycker inte att det är riktigt anständigt. Har man inför kulturutskottet lovat att svara för dessa kostnader, då skall man också se till att man gör det. Även televerket lyder ju under regeringen, och detta är alltså en fråga för regeringskansliet. Är det televerket som bestämmer, eller kan kommunikationsdepartementet och utbildningsdepartementet möjligen ena sig om att det som låg till grund för riksdagsbeslutet också skall gälla? Om inte utbildningsministern är beredd att svara i dag, hoppas jag att han i handling är beredd att visa att det är rimligt att televerket får ta konsekvenserna av det beslut som man medverkade till, för att inte säga drev fram, våren 1987.
Herr talman! Nog har jag varit med om många reaktioner när man har förlorat en omröstning, men här var det kanske då en stilla underdrift att påstå att detta var ett olyckligt beslut. Det är klart att det kan finnas anledning att känna en viss oro när man flyttar över ansvaret från den ena till den andra för att hämta in dessa avgifter. Det har vi också uttryckt både vid det tillfälle då beslutet fattades och senare. Men sedan har jag väldigt svårt att känna igen den mycket blommiga beskrivningen av vad televerket lovade, om guld och gröna skogar, när företrädare för verket var på utskottet. Det lät kanske ändå inte riktigt så. Det är också värt att notera att vid det tillfället våren 1987 var televerket faktiskt berett att ta på sig denna uppgift även i fortsättningen, fastän på vissa villkor. Jag känner inte alls till det senare skede som Jan-Erik Wikström beskriver på det sättet att televerket och Sveriges Radio är i luven på varandra. Det får väl i så fall bli ett ärende i särskild ordning.
Herr talman! Bara en sakupplysning till Jan-Erik Wikström. Sveriges Radio har för åtta tio dagar sedan inkommit med en skrivelse till regeringen, där man redovisar meningsmotsättningarna mellan Sveriges Radio och televerket i den här frågan. Den skrivelsen har vi remitterat till televerket med krav på ett mycket skyndsamt svar. Det är vad som har hänt på det här området. Ett ärende är alltså väckt i regeringskansliet i den fråga som Jan-Erik Wikström tog upp.
Herr talman! Då föreslår jag att man till televerket även remitterar protokollet från dagens överläggning. Jag skulle nämligen vilja veta om generaldirektören i televerket är beredd att bestrida den version som jag har givit av hur detta beslut kom till.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om det är regeringens avsikt att göra Stiftelsen Arbetets museum till ett statligt museum och, om så icke är fallet, hur extern finansiering skall ske. Ingrid Sundberg har vidare frågat vilken kulturverksamhet museet har ägnat sig åt sedan starten år 1983. Arbetets museum drivs av en stiftelse som bildats av LO, TCO, ABF, TBV och KF. Uppgiften för stiftelsen är att med det f.d. bomullsspinneriet Strykjärnet i Norrköping som centrum dokumetitera arbetet och levandegöra arbetets historia. Sedan budgetåret 1985/86 utgår till stiftelsen ett statsbidrag på 5 milj.kr. Dessa medel har använts dels till planering för den kommande museiverksamheten, bestående bl.a. av olika dokumentationsprojekt och förberedelser för det kommande utställningsbygget, dels till insatser på olika håll i landet i form av vandringsutställningar samt inventeringsoch forskningsprojekt. Arbétets museum har också fungerat som forum för en rad seminarier rörande arbetarkultur. En lång rad diskussioner har sedan stiftelsens tillkomst förts mellan utbildningsdepartementet och representanter för stiftarna om fördelningen av det ekonomiska ansvaret för verksamheten i framtiden. Från departementets sida har det hävdats att det är nödvändigt med en betydande ekonomisk insats från stiftarnas sida om verksamheten skall bedrivas i stiftelsens egen regi. Just nu pågår förhandlingar mellan LO och Norrköpings kommun om ett köp av fastigheten. Om dessa förhandlingar ger resultat skapas nya utgångspunkter för diskussion om kostnadsfördelningen. Några planer på att göra Arbetets museum till ett statligt museum föreligger inte.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är ett yttrande av ordföranden i Arbetets museum, Margareta Svensson från LO. Hon har sagt att museet är en riksangelägenhet och att staten skall betala. Statsrådet som representerar staten säger att förhandlingar har förts och att man vill att en viss del av det ekonomiska ansvaret skall tas över av stiftelsen. Det tycker jag är helt korrekt. Men är det rimligt att staten har lagt ned mer än 22 milj.kr. på ett museum, som ännu icke har visat någon museiverksamhet? Enligt statsrådets svar tycks Arbetets museum dessutom vara så hårt knutet till det s.k. Strykjärnet, om vilket man har sagt att en upprustning av det till museum skulle kosta 30 milj.kr.,att denna knytning skulle vara ett villkor för att museet över huvud taget skulle kunna prestera någon form av kulturell verksamhet. För att jag inte skall missförstås vill jag erinra om att statsrådet säger att museet har haft vandringsutställningar på olika håll i landet. Jag vore tacksam att få detta mer preciserat. Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet, dvs. de stora statliga museerna, lider hårt av lokalproblem och upprustningsproblem. Statsrådet säger här mer eller mindre rent ut att staten visserligen tills vidare skall fortsätta att ensam betala för Arbetets museum, men att detta ändå inte skall vara ett statligt museum. Bara där bryter man mot alla gängse regler för vad som gäller för statliga åtaganden. Dessutom knyts detta museum till det s.k. Strykjärnet, vilket enligt museet kostar 30 milj.kr. att upprusta. Jag vore tacksam om utbildningsministern ville tala om var dessa 30 milj.kr. skall komma från och vilken typ av utställningsverksamhet allmänheten kan vänta sig att få för alla dessa miljoner som flyter i väg.
Herr talman! Arbetets museum har som museiinstitution inte ambitionen eller uppgiften att i egen regi samla föremål. På den punkten har det inte rått någon oenighet. Arbetets museum syftar till att i en unik industrimiljö, Strykjärnet i Norrköping, bl.a. medverka till att denna miljö kan bevaras. Det finns ett antal industrimiljöer som det finns skäl att värna och som har riksintresse, och Strykjärnet är ett exempel på det. Arbetets museum har där genomfört ett antal utställningar, men har ännu inte fullbordat sin permanenta basutställning, det är riktigt. Men ett omfattande seminariearbete och utställningsarbete har bedrivits under de gångna åren. Planer och önskemål om förändringar och utnyttjande av lokaler är ett område som har varit föremål för diskussioner. I de resonemang som nu förs mellan Landsorganisationen och Norrköpings kommun ser det ut som om parterna skulle kunna komma fram till en lösning.
Herr talman! Utbildningsministern säger i svaret att det förs förhandlingar mellan LO och Norrköpings kommun om köp av fastigheten, vars pris jag inte känner till, och att det, om dessa förhandlingar ger resultat, skapas nya förutsättningar. Jag vill ställa en direkt fråga: Hur ställer sig övriga intressenter eller stiftare i stiftelsen till detta? Är de villiga att ta på sig sin del av kostnaden, eller skall det bli en direkt LO-ägd fastighet i vilken museet kan tänkas hyra in sig? Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga. Kan statsrådet klart och koncist säga att han räknar med att stiftarna skall vara med och betala denna upprustning eller skall museet få större statsbidrag?

Herr talman! Frågan om hur Kooperativa förbundet ställer sig till LO:s förhandlingar med Norrköpings kommun kan jag självfallet inte besvara. Den frågan måste riktas dels till Kooperativa förbundets företrädare, dels till Landsorganisationens företrädare. Jag vill understryka, vilket är viktigt, att staten har givit ett anslag på 5 milj.kr. i budgeten. Det innebär inte att staten har påtagit sig ett ansvar för museets framtida finansiering. Det är just detta som är innebörden med den självständiga stiftelsen. Den tar sitt eget ansvar för den verksamhet som bedrivs och får ett statsbidrag. Lika litet som en frivillig organisation av annat slag som åtnjuter statsbidrag därmed har överlämnat ansvaret till staten för den totala finansieringen, lika litet har Stiftelsen Arbetets museum överlämnat ansvaret till staten för en totalfinansiering genom att få ett statsbidrag.